Herr talman! Jag vill gärna understryka mycket av vad statsrådet Gradin här har sagt och framför allt betona den stora samstämmighet som ändå råder här i riksdagen i de invandraroch flyktingpolitiska frågorna. Så är fallet även i det här betänkandet. Visserligen föreligger en rad reservationer, men jag vill påstå att de flesta ändå berör mera perifera saker och kanske kan betraktas som något av en krusning på ytan i de stora frågorna. Det är bra att så är fallet. Inte minst råder det en stor samstämmighet mellan regeringens och moderata samlingspartiets inställning i de flesta frågor som gäller invandraroch flyktingpolitiken. Vi har i detta betänkande, SfU 1985/86:20, endast en reservation, som jag skall be att få återkomma till senare. Vi ställer givetvis från moderat håll upp för att invandrare skall ha samma rättigheter som andra människor i vårt samhälle, och det är vår strävan att åstadkomma likvärdiga möjligheter för dem. Lika självklart är det att vi vill avvisa varje tendens till invandrarfientlighet och rasism. Genom det nya system för mottagning av flyktingar och invandrare som gäller sedan fjolåret har ansvaret för invandrarna kommit att ligga närmare de enskilda människorna, och engagemanget från enskilda personer har därför också blivit större. Jag tror att det beror mycket på att kommunerna har fått en nyckelroll i de här frågorna. Arbetsmarknadssituationen är naturligtvis värd ökad uppmärksamhet, särskilt med tanke på den svåra arbetslöshet som råder inom vissa län; jag tänker inte minst på mitt eget hemlän, Värmland. Jag tror att det är arbetsmarknadsförhållandena som gjort att vissa kommuner hittills har varit, som vi kanske tycker, litet för kallsinniga. De har inte skrivit avtal med invandrarverket i den utsträckning som vi hade velat hoppas. Men det är bra att regeringen nu med ökad uppmärksamhet följer just arbetsmarknadssituationen, särskilt för vissa grupper av invandrare, och det tillstyrker vi naturligtvis. Arbetsmarknadssituationen i stort hänger emellertid nära samman med den allmänna arbetsmarknadsoch näringspolitiken och även med regionalpolitiken, som diskuterades här under gårdagen. Det är förvisso frågor som ligger utanför det här utskottets arbetsområde, men det är väldigt viktigt att det förs en politik som verkligen åstadkommer fler arbetstillfällen, så att vi får bukt med arbetslösheten. Då får vi också ökad möjlighet att bereda invandrarna arbete. När det gäller arbetsmarknadssituationen inom vissa bristyrken anser jag — vilket jag också har anfört i andra sammanhang — att regeringens politik är väl aestriktiv och borde liberaliseras. I fråga om den sociala och kulturella situationen för invandrarna, med särskilt beaktande av invandrarkvinnornas och barnens situation, har propositionen liksom utskottsbetänkandet så väl understrukit de viktigaste faktorerna härvidlag att jag inte här, när vi börjar få ont om tid, har någon anledning att ytterligare upprepa dessa. Jag vill bara understryka vikten av dem. Flera motionärer har tagit upp frågan om ett invandrarmuseum i Norrköping, alternativt i Helsingfors. Frågan är under utredning inom statens kulturråd liksom inom utbildningsdepartementet, varför vi i utskottet för närvarande inte ansett oss kunna tillstyrka motionerna. Vi avvaktar alltså utredningen. I fyra motioner begärs ökat anslag till Immigrantinstitutet i Borås. Kulturutskottet har i sitt yttrande ansett att ytterligare 200 000 kr. borde beviljas för ändamålet, dock ur arbetsmarknadsdepartementets anslag D 3, som är avsett för invandrarorganisationernas centrala verksamhet. Därför har vi från utskottets sida inte ansett oss kunna tillstyrka kravet, även om det kanske är nog så berättigat. Frågan är föremål för utredning inom arkivutredningen och även på annat håll, bl.a. inom departementet. Vi avvaktar t.ex. den forskningspolitiska proposition som är aviserad till våren 1987. Där kommer bl.a. frågor om invandrarforskning att tas upp. En helt ny fråga som tagits upp i propositionen är förslaget om lag mot etnisk diskriminering, dvs. motåtgärder mot att en person eller en grupp av personer utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, etniskt ursprung eller trosbekännelse. Moderaterna i utskottet har i reservation 6 framfört att det kan förekomma etnisk diskriminering i sådan utsträckning att motåtgärder är motiverade. Vi anser emellertid att vi kan lösa problemen med befintlig lagstiftning. I motion 340 av Gunnel Liljegren m.fl. hänvisas till en rad åtgärder som redan företagits för att stärka den enskilde invandrarens ställning i arbetslivet och på annat håll i samhället. Vi har därför avstyrkt förslaget liksom förslaget om lag mot etnisk diskriminering och ändringar i sekretesslagen, som följer därav, medan vi tillstyrkt ändringarna i brottsbalken, vilka bl.a. innefattar förlängd strafftid. Vi har också yrkat avslag på förslaget om en särskild ombudsman med kansli och tremannanämnd. Lagen innefattar inga som helst sanktionsmöjligheter och inte heller någon rätt att föra en process inför domstol. Detta har också påpekats från flera håll, både av remissinstanser och i flera motioner. Vi anser att det finns risk för byråkrati och dubbelarbete, eftersom ombudsmannens arbetsuppgifter i långa stycken sammanfaller med invandrarverkets traditionella verksamhet. I vårt avslagsyrkande anser vi oss ha stöd från flera tunga remissinstanser, som visserligen inte avstyrkt förslagen men varit mycket tveksamma till såväl lagen som ombudsmannainstitutionen. Herr talman! Härmed ber jag att få yrka bifall till reservation 6. Till sist några ord om det särskilda yttrande som vi lämnat tillsammans med folkpartiet. Vi har anfört att det vid övergång till ett nytt system för fördelning av organisationsstödet till invandrarorganisationerna kan inträffa att någon organisation eventuellt kan drabbas av en inte avsedd dramatisk bidragsminskning. Likaså kan en organisation löpa risk att få sitt bidrag starkt beskuret som en följd av en mycket måttlig minskning av medlemsantalet. Vi utgår från att statens invandrarverk i de här fallen kommer att tillämpa reglerna med gott omdöme och gott förstånd samt göra den skälighetsprövning som torde vara nödvändig i dessa ärenden. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan även när det gäller frågor där vi är helt eniga.

Herr talman! Förslaget i den något försenade proposition som vi nu behandlar bygger i allt väsentligt på den invandrarpolitik som fastslogs i mitten av 1970-talet. De grundläggande målen jämlikhet, valfrihet och samlevnad föreslås gälla även i fortsättningen. Folkpartiet kan i allt väsentligt instämma i de principer som även fortsättningsvis föreslås gälla för invandrarpolitiken. Vår allmänna syn i dessa frågor har redovisats vid flera tillfällen under de senaste åren i olika motioner. I propositionen föreslås smärre förändringar av stödet till invandrarorganisationerna. Vad som också sägs är att frågan om stöd till invandrarnas trossamfund, som vi tidigare har aktualiserat, övervägs av en av regeringen tillsatt arbetsgrupp. Det sägs också att vissa straffskärpningar föreslås för olaga diskriminering. Men den gällande lagstiftningen omfattar inte arbetslivet. I propositionen föreslås därför en lag mot etnisk diskriminering. I denna lag sägs att regeringen skall utse en ombudsman som skall verka för att etnisk diskriminering inte förekommer vare sig i arbetslivet eller i det övriga samhällslivet. Det sägs att denna ombudsman skall kunna ge råd till enskild som är utsatt för etnisk diskriminering. Ombudsmannen skall kunna medverka till överenskommelser mellan t.ex. en arbetsgivare och en invandrare. Han skall kunna allmänt verka mot etnisk diskriminering, och detta skall ske genom information och överläggningar mellan t.ex. arbetsmarknadens parter. Det sägs också att en arbetsgivare skall kunna kallas till överläggningar och lämna uppgifter som önskas. Vite skall kunna föreläggas en arbetsgivare som vägrat delta i överläggningar. Ombudsmannen skall utgöra en självständig myndighet och skall inte vara knuten till invandrarverket. En nämnd mot etnisk diskriminering skall också kunna ge ombudsmannen råd. Invandrarpolitiska kommittén fick 1980 i uppdrag att göra en översyn av frågor rörande invandring och invandrarnas situation i Sverige. I kommitténs arbete har ingått att överväga den fortsatta inriktningen av åtgärder för invandrare och minoriteter i anslutning till 1975 års riktlinjer. Efter vad jag kan förstå bygger propositionens förslag till riktlinjer för invandrarpolitiken i allt väsentligt på IPOK:s förslag i kommitténs slutbetänkande Invandraroch minoritetspolitiken. I betänkandet har IPOK också lagt fram förslag om en reformering av stödet till invandrarnas organisationer. Propositionens förslag till en reformering av detta stöd har emellertid utformats på ett annorlunda sätt än vad IPOK:s förslag var. Som jag i min inledning sade ställer sig folkpartiet i stort sett bakom den invandrarpolitik som vi tillsammans för här i Sverige och som bygger på det beslut som togs 1975. Jag kommer därför nu att behandla de reservationer som folkpartiet har ställt sig bakom, antingen ensamt eller tillsammans med andra partier, i det betänkande som vi nu behandlar. Vad gäller t.ex. utländsk utbildning eller examina tycker vi det är viktigt och angeläget att invandrarnas kunskaper och kompetens som de förvärvat i hemlandet kan tillvaratas i Sverige. Vi tycker också det är angeläget att personer som är bosatta i Sverige skall kunna ges ökade möjligheter att delta i utbildning utomlands. Vi vet att UHÄ för närvarande bedriver en försöksverksamhet på detta område. Denna försöksverksamhet skall utvärderas under den närmaste tiden. Vi begär därför i motion 345 ett tillkännagivande till regeringen om att det är angeläget att stärka UHÄ:s verksamhet med att just ta till vara invandrarnas kunskap och kompetens. Även centern har tagit upp detta i en motion och kräver att regeringen skall ta initiativ för att skapa en rättvis meritvärdering för invandrare. Detta ställer vi oss helt bakom. Därför har vi velat reservera oss i denna fråga och vill att man från regeringens sida skall ta ett ordentligt tag i detta, som är mycket viktigt, både för invandrarna och för Sverige i övrigt. Det finns flera områden där man kan ge kompletteringsutbildning, t.ex. för tekniskt utbildad personal, som är ett område där det finns starka skäl att skapa denna möjlighet. Vid flera tidigare tillfällen har folkpartiet och även andra partier tagit upp frågan om de äldre invandrarnas situation här i Sverige. Det är ju fullt klart att den invandring som pågått under de senaste årtiondena har lett fram till att antalet äldre invandrare ökat. Det beräknas att det vid sekelskiftet kommer att vara ca 125 000 i Sverige boende utrikes födda personer som är över 65 år. Givetvis kommer många av dessa från närstående nordiska länder somt.ex. Finland. Att det reses krav på att det skall finnas en god omsorg för denna stora grupp som då kommer att finnas är helt naturligt. Det är givetvis väldigt svårt att statistiskt kartlägga antalet äldre invandrare, i och med att flertalet invandrare i den aktuella åldersgruppen är svenska medborgare och alltså inte blir redovisade som invandrare. Därför krävs det en särskild bearbetning av befintlig statistik för att verkligen kolla upp vilket behov som finns och vilka som kan räknas som invandrare. Speciellt besvärligt är det i många olika invandrargrupper vad gäller samhällets äldreomsorg resp. barnens ansvar för sina åldriga föräldrar. Detta har framkommit i en pilotstudie som invandrarverket har gjort angående äldre invandrare. En sak som är viktig när det gäller de äldre invandrarna är att behovet är mycket stort beträffande tvåspråkig personal för dem som skall hjälpa de äldre invandrarna till rätta i olika institutioner som de äldre invandrarna kan komma till. De kunskaper i svenska som förvärvas sent i livet faller ofta bort, och det enda språk som kan användas är det ursprungliga. Den föreslagna lagen mot etnisk diskriminering innehåller inte något lagfäst förbud mot diskriminering och ger inte heller möjligheter till några sanktioner mot den som gör sig skyldig till etnisk diskriminering. Diskrimineringsutredningen hade däremot föreslagit en sådan lag. Förslaget är upplagt ungefär som jämställdhetslagen. Enligt utredningens förslag skall man kunna beivra etnisk diskriminering t.ex. vid anställningar, vid beslut om lön och befordran och vid fördelning av arbetsuppgifter. Etnisk diskriminering skall föras till arbetsdomstolen för prövning, och skadestånd skall kunna utdömas. Som skäl för att inte införa sanktionerade förbudsregler anförs i propositionen att sådana i praktiken innebär ett krav på saklig grund för alla anställningsbeslut, således även dem som fattas av privata arbetsgivare. Detta skulle då medföra mycket genomgripande förändringar på arbetsmarknaden. Det finns i dag ingen allmän lagregel som reglerar på vilka grunder beslut om anställningar, löner, befordran och utbildning etc. skall fattas, utan det är arbetsgivaren som med vissa undantag fattar dessa beslut. I propositionen hävdas också att det skulle bli stora tillämpningssvårigheter vid genomförande av en sådan lag och att den därför inte skulle vara ett verksamt instrument för att motverka etnisk diskriminering. Flera remissinstanser hävdar att en sådan lag skulle leda till rättsosäkerhet, då arbetsgivaren kommer att ha svårigheter att avgöra den etniska tillhörigheten i olika fall. Det är enligt vår uppfattning uppenbart att det förekommer etnisk diskriminering i arbetslivet. Vi känner därför stark sympati för en lag som gör det möjligt att med kraft beivra etnisk diskriminering bl.a. i arbetslivet. Vi anser dock att den kritik som riktas mot diskrimineringsutredningens förslag till lag, bl.a. från många remissinstanser, till stora delar är befogad. Vi tillstyrker därför i detta läge den föreslagna lagen mot etnisk diskriminering, men vi anser att en utredning eller en beredning bör tillsättas som bör få i uppgift att dels följa tillämpningen av den föreslagna lagen, dels ge förslag till hur en lagstiftning som innehåller sanktionerade förbudsregler mot etnisk diskriminering skulle kunna utformas. Vi är också tveksamma till om den föreslagna ombudsmannen ges tillräckligt stora resurser, varför även behovet av ytterligare personal bör övervägas av en sådan utredning. Vi har i en annan reservation tagit upp stödet till invandrarorganisationerna. Förslaget i propositionen innebär en mycket blygsam ökning av stödet till invandrarorganisationerna. Verksamhetsbidragen till invandrarnas riksorganisationer har i stort varit oförändrade under en följd av år. Vi anser att det är motiverat med en större höjning än den regeringen föreslagit. Vi anser därför att 11 milj.kr. bör avsättas som stöd till invandrarorganisationernas centrala verksamhet. I propositionen har det föreslagits ett stöd på 9 650 000 kr. till dessa invandrarorganisationer. Det särskilda stödet till tidningar på andra språk än svenska avskaffas samtidigt. Det står också i betänkandet att det nya statsbidraget skall utformas så att organisationerna själva kan välja sin verksamhetsinriktning och inte genom bidragskonstruktioner blir bundna till särskilda verksamheter eller till vissa arbetsformer, vilket kan vara bra för den speciella organisationen i fråga. I en motion har begärts ett tillkännagivande av nödvändigheten av ekonomiskt stöd till Röda korsets och Helsingforss läns landstings verksamhet med behandling av tortyroffer. Vi tycker från folkpartiets sida att detta är en mycket angelägen och nödvändig uppgift för att hjälpa de många invandrare och flyktingar som kommer till Sverige med men från tortyr. Av socialutskottets betänkande i denna fråga framgår att ifrågavarande verksamhet påbörjades under hösten 1985 och att den drivs i form av öppenvård som en försöksverksamhet som skall utvärderas efter två år. Finansiellt har verksamheten stötts, förutom av Röda korset och Helsingforss läns landsting, av Helsingforss och Botkyrka kommuner samt försäkringskassan i Helsingforss län. Vidare har ett bidrag om 0,5 milj.kr. utgått från allmänna arvsfonden. I betänkandet framhåller utskottet den särskilda vikten av att flyktingar som kommer till Sverige med svåra psykiska och fysiska men efter tortyr kan erbjudas adekvat vård och hjälp för att övervinna sina traumatiska upplevelser. Detta måste dock enligt socialutskottet i praktiken främst vara en uppgift för sjukvårdshuvudmännen i de landstingskommuner där flyktingarna, som ett resultat av den nya flyktingmottagningen, kommer att vistas. Socialförsäkringsutskottet har alltså i sitt betänkande sagt sig dela denna uppfattning. Vi säger från folkpartiets sida att också vi delar denna uppfattning i det här läget, men vi vill därmed också tala om att vi tycker att detta är en angelägen uppgift. Vi hoppas att alla landsting och sjukvårdshuvudmän som har sådana här offer, och de finns väl i stort sett över hela vårt land, kommer att göra allt för att se till att de får den hjälp de behöver. Sedan får vi från riksdagens sida komma tillbaka i denna fråga. I en annan motion, 345, av folkpartiet begär vi ett tillkännagivande om att statsbidragen till hemspråksundervisningen i förskolan och grundskolan bör slås samman och att en översyn bör göras i detta syfte. Skolöverstyrelsen har nyligen fått regeringens uppdrag att göra en översyn av reglerna om statsbidrag till kommuner för kostnader för hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråk samt undervisning i svenska som andra språk i grundskolan. I uppdraget ingår, vilket står i betänkandet, bl.a. att överväga vilka möjligheter som finns att samutnyttja statsbidragen vad avser hemspråksundervisningen i grundskolan och hemspråksträningen i förskolan. Detta skall ske i syfte att åstadkomma en helhetssyn på insatserna i förskola och skola samt göra det möjligt att prioritera insatserna för barn i de lägre åldrarna. Uppdraget skall redovisas den 1 september 1987. I samband med detta har vi i ett särskilt yttrande velat poängtera att vi anser detta vara en för framtiden angelägen och viktig sak. Det finns givetvis mycket i en proposition och i ett betänkande av det slag som vi nu har framför oss. Man skulle vilja lägga ned mycket mer kraft och känsla bakom de uttalanden som görs, men för att göra mitt anförande så kort som möjligt har jag nöjt mig med att hålla mig till våra reservationer och särskilda yttranden. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som vi har fogat vid detta betänkande. Dessa reservationer är, herr talman, reservationerna 2, 5, 7 och 9.

Herr talman! Sedan andra världskrigets slut har vårt land varit ett invandrarland. Tiotusentals människor på flykt undan krig och förföljelse har sökt sig till oss och fått en fristad här. Andra har sökt sin försörjning i vårt land och blivit arbetskraftsinvandrare och deltagit i uppbyggnaden av vår välfärd. Under de drygt 40 år som förflutit sedan krigsslutet har invandringen till vårt land förändrats flera gånger, både i omfattning och karaktär. Vid krigsslutet utgjorde flyktingarna från våra nordiska grannländer och de baltiska staterna den stora invandrargruppen. Genom beslutet om en fri nordisk arbetsmarknad och till följd av en snabbt växande svensk industri tog arbetskraftsinvandringen från framför allt Finland och Sydeuropa fart under 1950-talet. Den kulminerade i slutet av 1960-talet, då vi också kunde inregistrera de hitintills högsta invandringssiffrorna. 1970-talet har framför allt kännetecknats av att många nya flyktinggrupper kommit från länder utanför Europa med ett annat kulturmönster än vi varit vana vid. Samtidigt har också invandringen av anhöriga till tidigare invandrare ökat. I dag har i princip arbetskraftsinvandringen upphört. I gengäld kan vi under de senaste två åren notera en kraftig ökning av antalet asylsökande vid våra gränser. Det dröjde ända till 1968 innan riksdagen formulerade en svensk invandringspolitik. Den utvecklades sedan i och med 1975 års beslut. I proposition nr 98 till årets riksdag utvecklar regeringen sin syn på invandrarpolitiken. Som underlag för regeringens förslag finns två utredningar, dels invandrarpolitiska utredningen, dels diskrimineringsutredningen. Båda utredningarna tillsattes av de föregående regeringarna. Propositionen är omfångsrik och i stora delar en redovisning av vad som pågår inom olika samhällsområden. De båda huvudförslagen, utöver målformuleringarna, får väl anses vara inrättandet av en diskrimineringsombudsman och ett nytt organisationsstöd till invandrarnas riksorganisationer. Invandrarnas organisationer har haft stora förväntningar på den här propositionen. Besvikelsen är i dag stor över det tunna innehållet. Propositionen innebär inte det lyft för de invandrarpolitiska åtgärderna som många av dem har önskat. Regeringen föreslår liksom invandrarpolitiska utredningen att de grundläggande målformuleringarna för invandrarpolitiken från 1975 om jämlikhet, valfrihet och samverkan med vissa preciseringar skall ligga fast. Det finns också i utskottet en bred politisk enighet om dessa grundläggande mål. Jag tror att det finns anledning att poängtera denna enighet med tanke på att det i vissa andra länder i Europa på senare år uppstått politisk strid om invandringen och invandrarnas ställning i samhället. Jag vet att det finns invandrare i vårt land som känt stor oro för att en liknande debatt skulle blossa upp i vårt land och att den skulle försvaga invandrarnas ställning i vårt samhälle. För centerpartiets del vill jag göra två principiella markeringar när det gäller genomförandet av invandrarpolitiken. Invandrarna får inte bara ses som en grupp i samhället. De är liksom vi svenskar individer med skilda förutsättningar och behov. Det måste vara individperspektivet som gäller vid genomförandet av de invandrarpolitiska målen. Det blir också lätt så, att nyanlända invandrares problem uppmärksammas mera eftersom de är av mera akut karaktär. Det får inte innebära att vi vid genomförandet av de invandrarpolitiska åtgärderna glömmer bort de gamla invandrarnas behov. Herr talman! Som jag tidigare konstaterat är förslaget till nytt organisationsstöd ett av huvudförslagen i propositionen. Regeringens förslag påminner om sagan om kejsarens nya kläder. Det som i departementets pressmeddelande om propositionen beskrivs som ett nytt och förbättrat organisationsstöd är ju ingenting annat än ett illusionsnummer. Regeringen tar med den ena handen och ger med den andra. Man slår samman tidningsstödet, projektpengarna och stödet till de samverkande organisationerna. Men det ger ju sammantaget inte mer pengar till invandrarnas riksorganisationer. Vad vi möjligen kan säga är att man omfördelar pengar mellan organisationerna. Man har också valt en fördelningstrappa som leder till stora tröskeleffekter. Det kommer exempelvis att skilja 250 000 kr. i stöd mellan en organisation som har 4 300 medlemmar och en annan som har 4 600 medlemmar. Vad motiverar denna skillnad? Har den senare organisationen så mycket större kostnader än den andra? Invandrarnas riksorganisationer har under en längre tid haft en pressad ekonomisk situation. Samhällets stöd har inte räknats upp i takt med kostnadsutvecklingen. Uppräkningarna de senaste åren har varit 3-4 90, medan kostnaderna ökat med minst det dubbla. Effekterna har inte låtit vänta på sig. Riksförbunden har fått säga upp personal och lokaler. Pågående projekt och annan angelägen verksamhet har fått avvecklas. En del av organisationerna brottas dessutom med stora skulder. Samtidigt har samhällets och medlemmarnas krav på riksförbunden ökat. När man från riksförbunden protesterat har det hänvisats till att ett nytt och förbättrat organisationsstöd skulle finnas med i propositionen om invandrarpolitiken. När nu regeringens förslag sent omsider kom, så blev det en rejäl kalldusch för riksförbunden. Jag förstår om man är besviken. Man har väntat i ett par år på förslaget. IPOK:s arbete forcerades ju fram våren 1984, så att det skulle vara möjligt att lägga fram ett förslag redan i budgetpropositionen i januari 1985. Den till våren 1985 aviserade propositionen kom inte heller till riksdagen. Från centerpartiets sida föreslår vi i reservationerna 8 och 10 en rejäl uppräkning av anslaget till invandrarnas riksorganisationer med 3,5 milj.kr. Vi förordar också att den fördelningsmodell som utarbetades av IPOK, dvs. en grundstödstrappa med små steg och en rörlig del baserad på antalet medlemmar, skall gälla vid fördelningen. IPOK:s modell leder till större rättvisa mellan riksförbunden. Vårt förslag ger också utrymme för att organisationerna får möjligheter att bevara de samverkande organ som finns i dag, dvs. SIOS och Östeuropagruppen. Är verkligen invandrarministern så nöjd med sitt förslag som framgick av den inledande redovisningen? Har verkligen inte invandrarministern större ambitioner när det gäller att ge invandrarorganisationerna rimliga arbetsvillkor? Tydligen är det i alla fall så, att de socialdemokratiska ledamöterna i invandrarpolitiska utredningen har en annan ambitionsnivå än ministern, eftersom ju båda har motionerat till riksdagen om höjda anslag. Det finns i detta sammanhang också anledning att säga några ord om presstödet, som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande 23. Invandrarpolitiska utredningen föreslog förändringar i presstödsreglerna som skulle göra det möjligt att utveckla invandrarpressen i vårt land. Den huvudregel som man utgick ifrån var en samordning med pressoch tidningsstöden till svenska tidningar, men med en positiv särbehandling av invandrarpressen. Regeringen väljer att gå halvvägs. Man föreslår en samordning med stödet till svenska tidningar, men ingen positiv särbehandling. I stället för en utveckling av invandrarpressen får vi nu åse en långsam avveckling, eftersom de övriga tidningsstöden upphör. I vår motion 347 yrkande 6 förordade vi den ordningen att nyhetstidningar på andra språk än svenska skall ges möjligheter till en positiv särbehandling när det gäller upplagans storlek och vissa produktionskostnader. En sådan ordning hade gjort det möjligt att föra in några av de tidningar som nu befinner sig i gränslandet mellan att vara medlemstidning och allmän nyhetstidning bland de tidningar som får del av det allmänna presstödet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 347 yrkande 6. Regeringens andra huvudförslag i propositionen är inrättandet av en särskild diskrimineringsombudsman och en stödjande nämnd. Ombudsmannens uppgifter blir att dels ge råd i individuella fall, dels på det allmänna planet verka för att de generella rättsreglerna på området följs. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma förhållandena i arbetslivet. Verksamheten skall pågå under en treårsperiod, och därefter skall en utvärdering göras. Från centerpartiets sida accepterar vi regeringens förslag till inrättandet av en särskild ombudsman och de övriga åtgärder som samtidigt skall vidtas. Vi vill för vår del dock understryka att vi är beredda att vidta effektiva åtgärder lagstiftningsvägen för att förhindra diskriminering, om det skulle visa sig att de nu föreslagna insatserna inte ger önskat resultat. I det här sammanhanget vill jag också ta upp ett par av våra reservationer som rör rasism och invandrarfientlighet i vårt samhälle. I reservation 1 begär vi ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skall utfärda direktiv till samtliga statliga verk och myndigheter att fortlöpande avlägsna invandrarfientligt och rasistiskt klotter från sin egendom och om möjligt också beivra klottrandet. De invandrarfientliga slagorden på väggar, broviadukter och teleskåp har ökat i antal under senare år. Det är ett litet antal organisationer i vårt land med klart rasistiska eller invandrarfientliga syften som använder sig av denna arbetsmetod för att sprida sina åsikter och bilda opinion. Vid den nyligen genomförda rättegången i Växjö mot ett par medlemmar i Nordiska rikspartiet framgick bl.a. att målandet av invandrarfientliga slagord på offentliga platser var en viktig del i gruppens opinionsbildande verksamhet. Det förvånar oss att utskottsmajoriteten inte har varit beredd att göra en markering på den här punkten och ställa sig bakom ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! I reservation 11 begär vi ett förbud mot organisationer som främjar etnisk diskriminering. I vårt land har under senare år ett antal små organisationer med uttalad rasistisk eller invandrarfientlig målsättning ökat sina aktiviteter. Medlemmar i eller sympatisörer till dessa organisationer har förföljt och hotat invandrare. Oftast har det varit ungdomar som har utfört det aktiva våldet, men i bakgrunden har det funnits organisatörer som har hört hemma i de kända rasistiska organisationerna. Det är hög tid att vi nu förbjuder dessa organisationer. Sverige har under lång tid verkat internationellt för att motverka rasism och invandrarfientlighet. Vi bör nu sopa rent framför den egna dörren och i den svenska brottsbalken införa de bestämmelser som stadgas i den FN-konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering som Sverige har undertecknat. Till sist, herr talman, skall jag kort beröra innehållet i de tre återstående centerreservationerna. I reservation 2 kräver vi, tillsammans med folkpartiet, att frågan om meritvärdering av utländsk utbildning skall bli slutgiltigt löst. Det är stort slöseri att vi i vårt land inte bättre har tagit till vara invandrarnas kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att den försöksverksamhet som UHÄ har bedrivit nu blir permanentad. Det här är en av de punkter i den svenska invandrarpolitikens genomförande där vi måste använda individperspektivet och inte behandla invandrarna som en homogen grupp. I reservation 3 begär vi att rekryteringen av invandrare till polisutbildningen skall ökas. Skälen är dels att antalet poliser med invandrarbakgrund är mycket lågt, dels att poliserna i sitt dagliga arbete ofta kommer i kontakt med flyktingar och invandrare. Språkkunskaper och kännedom om andra kulturmönster kan underlätta kontakterna och minska riskerna för missförstånd och missgrepp. Avslutningsvis föreslår vi i reservation 4 att den svenska staten ekonomiskt skall stödja Röda korsets arbete i Helsingfors med rehabilitering av tortyroffer. Vi behöver en verksamhet i vårt land liknande den som bedrivs vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Den verksamheten finansieras delvis av den danska staten. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20 där Karin Israelssons och mitt namn återfinns.

Herr talman! De betänkanden som vi nu behandlar är av särskilt stort intresse. De har föregåtts av ett sällsynt omfattande och långvarigt utredningsarbete. Två utredningar har under flera år grundligt undersökt hela det invandrarpolitiska området, och de har i sina slutbetänkanden lagt fram många förslag till lösningar. Invandrarorganisationernas förväntningar och förhoppningar har varit stora, inte minst med tanke på den successivt försämrade situation som de har fått vidkännas under den långa väntetid då utredningsarbetet har pågått. Därför blir besvikelsen desto större, när det slutliga resultatet i dag föreligger i form av de betänkanden som vi nu behandlar. Om man summerar de konkreta förslag som propositionen och betänkandena innehåller, finner man att de i princip är två. Det ena innebär en omdisponering av resurserna. Man vill skära ned stödet till invandrartidningarna och sedan ge dessa pengar tillbaka till invandrarorganisationerna som organisationsstöd. Detta förklaras med att den föreslagna ordningen ger ökad valfrihet för organisationerna. Det andra förslaget är tillsättandet av en diskrimineringsombudsman med rådgivande funktioner, utan motsvarande sanktionerande lagstiftning som stöd för hans verksamhet. Floran av motioner och åtföljande reservationer med anledning av regeringens proposition har därför blivit omfattande. Den fråga som bör ställas i detta sammanhang är: Var det nödvändigt med flera års omfattande utredningsarbete, när man sedan kör över utredningarnas förslag på väsentliga punkter och i stället föreslår en administration och en omdisponering av resurserna som inte kostar ett öre? Apropå reservationer, herr talman, har kammarens ledamöter säkert uppmärksammat att det i betänkandet saknas vpk-reservationer. Detta kräver sin förklaring. Det beror på att vårt partis representant i utskottet kom för sent till justeringssammanträdet. Hon kom efter det att klubban hade fallit, men långt innan sammanträdet var slut. Trots de borgerliga utskottsledamöternas uttryckliga vilja att reparera det hela genom förslaget att man skulle riva upp justeringsbeslutet och på nytt behandla frågan, så att vpk-representanten fick chans att reservera sig, var det omöjligt att få en ändring till stånd. Det visade sig nämligen att de socialdemokratiska utskottsledamöterna var orubbliga i sitt beslut att beröva vpk-representanten hennes reservationsrätt i detta ärende. Vårt parti känner därför behov av att speciellt tacka Ralf Lindström och de övriga socialdemokratiska ledamöterna i utskottet för deras energiska insatser att slå vakt om den formalistiska klubbslagsdemokrati som har berövat oss reservationsrätten när det gäller detta betänkande. Detta är anledningen, herr talman, till att jag i fortsättningen kommer att plädera för de vpk-motioner som behandlas i betänkandet och till vilka jag yrkar bifall. Regeringens proposition om invandrarpolitiken kommer i en tid som kännetecknas av drastiskt ändrade förutsättningar för invandrarna.

Som en följd härav kan man iaktta en ökad segregation när det gäller den invandrade befolkningens yrkestillhörighet, sociala förhållanden och bostadsförhållanden. Målet för invandrarpolitiken, dvs. invandrarnas funktionella integrering i det svenska samhället, har blivit mer avlägset än någonsin, och motsättningarna skärps. Målsättningen med invandrarpolitiken är en långsiktig process som kan påverkas. Den kan påskyndas eller fördröjas beroende på de insatser man är beredd att göra i nuet. Insatser som ökar invandrarnas sociala rörlighet, deras bildningsoch kunskapsnivå, deras rörlighet vad gäller yrke, inkomst och bostad påskyndar processen. De är helt nödvändiga för målsättningens uppfyllande, men de utesluter varje form av kortsiktigt ekonomiskt tänkande som enbart utgår från bedömningar av budgetunderskottet. Enligt vår uppfattning måste invandrarpolitiken utgå från att det inte finns några motsättningar mellan de grupptillhörigheter som dominerar invandrarnas identitet: nationell grupptillhörighet, invandrartillhörighet och klasstillhörighet. Vi anser att det mellan dessa tillhörigheter råder ett dialektiskt förhållande av ömsesidighet och påverkan. Det innebär att invandrarnas anpassning, välbefinnande och harmoniska utveckling enbart kan garanteras med en politik som utgår från de nämnda grupptillhörigheterna och syftar till att verka för dessas allsidiga utveckling. En invandrarpolitik som genom olika åtgärder försöker tvinga invandrarna att förneka och undertrycka någon av dessa grupptillhörigheter försvårar och fördröjer invandrarpolitikens målsättningar och är dömd att misslyckas. Dessa tankegångar har varit vägledande för invandrarpolitiken hittills. De baserar sig på det faktum att invandrarna är dels invandrare med allt de har gemensamt med alla invandrare, dels också språkliga och kulturella minoriteter inom ramen för det gemensamma ursprunget. Därför fick politiken på området benämningen ”invandraroch minoritetspolitik”, vilket också återspeglades i direktiven till den stora invandrarpolitiska kommittén, IPOK. Invandrarpolitiska kommittén konstaterade också i sitt betänkande att de här begreppen, dvs. ”invandraroch minoritetspolitik”, också i fortsättningen bör vara benämningen och grunden för politiken på området. Därför är det oroande att regeringen i sin framlagda proposition talar enbart om invandrarpolitiken. Minoritetspolitiken nämns inte en enda gång i den omfattande propositionen. Bristande satsningar på kulturens område samt borttagande av stödet till invandrartidningar, i kombination med andra åtgärder, kan tolkas som en radikal förändring av riktlinjerna för invandrarpolitiken. Den argumentation som utskottsmajoriteten för i betänkandet ger på intet sätt någon förklaring till varför det var så angeläget att ändra benämningen från ”invandraroch minoritetspolitik” till ”invandrarpolitik”. I den av riksdagen fastställda målsättningen för invandrarpolitiken uppställs valfriheten som ett huvudmål vid sidan av jämlikhet och samverkan. Även om det ibland förekommer olika uppfattningar mellan de politiska partierna om hur dessa huvudmål skall tolkas, råder det i alla fall total samstämmighet på en punkt: om mycket litet eller ingenting görs för att ge dessa målsättningar ett konkret innehåll kommer de att förbli tomma fraser avsedda att användas i högtidliga sammanhang i stället för konkreta förslag till åtgärder. Valfrihetsmålet innebär på bl.a. kulturens område att invandrarna tillerkänns rätten att behålla och utveckla sin egen kultur. Men detta mål kommer att förbli en tom fras så länge samhället inte är berett att skjuta till de för ändamålet nödvändiga resurser som gör det möjligt för invandrarna att förverkliga sin rätt. Statens kulturråd har under en följd av år begärt särskilda medel för kulturverksamhet bland språkliga minoriteter. Statens kulturråd fann detta angeläget, eftersom man vet att invandrarändamålen har svårt att hävda sig i den hårda konkurrensen inom ramen för de generella bidragen. Samma uppfattning redovisade invandrarpolitiska kommittén i sitt betänkande, men kommittén blev på den punkten överkörd av regeringen. Det har betonats förut och det torde numera vara allom bekant att det kulturella arvet utgör den grund varpå människan bygger sin personlighet och sin nationella och klassmässiga identitet. Det utgör också grunden för den nationella gemenskapen. Det är därför uppenbart att möjligheterna för invandrarna att ta del av och utveckla sin kultur är nödvändiga för att stärka framför allt invandrarbarnens och invandrarungdomens identitet och självkänsla. Självfallet måste invandrarorganisationerna med sin kulturella och sociala verksamhet bland både barn, unga och äldre inta en central roll för att ge invandrarna tillgång till sin kultur och sin historia. Invandrarorganisationerna är dessutom ofta den enda länken mellan invandrarna som grupp och det svenska samhället. Det är också där invandrarna har möjlighet att känna sin nationella grupptillhörighet. Därför är det nödvändigt att kraftiga insatser görs för att stödja invandrarorganisationernas kulturella verksamhet. I sammanhanget är det nödvändigt att komma ihåg att invandrarna i mycket hög grad saknar möjlighet att tillgodogöra sig samhällets övriga kulturutbud på grund av språket, men framför allt på grund av att ett levande kulturliv måste utgå ifrån egna behov och förutsättningar. Svårigheterna gäller i särskilt hög grad det seriösa kulturutbudet, varför i synnerhet barnen och ungdomarna bland invandrarna blir lätta offer för kommersiella massprodukter i kulturens utmarker — ett förhållande som både riksdag och regering i olika sammanhang sagt sig vilja motverka. Ett särskilt bidrag för kulturverksamhet bland språkliga minoriteter är nödvändigt för att kulturrådet skall kunna stödja sådana projekt och verksamheter inom invandrarorganisationerna som inte ryms inom nuvarande bidragsformer. Invandrarverket har många gånger betonat betydelsen av att detta bidrag inrättas. Vpk ser det också som angeläget att invandrarna själva genom sina organisationer får ett avgörande inflytande över medlens användning. Vi anser därför att de föreslagna medlen bör fördelas av en särskild nämnd inom kulturrådet där invandrarorganisationerna finns företrädda. Även detta är ett förslag som invandrarpolitiska kommittén har ställt sig bakom. Invandraroch minoritetsorganisationerna utgör en allt viktigare del av folkrörelserna i Sverige. Förutom att de fungerar som intresseorganisationer för invandrares och minoriteters strävan att behålla och utveckla den egna kulturen och språket i det svenska samhället har de en särskilt viktig funktion för kvinnorna, barnen och ungdomarna. I föreningarna träffas man, pratar om de problem man har, hjälps åt och, framför allt, känner sig som hemma. Här träffas man familjevis och umgås över alla åldersgränser. Många föreningar har teatergrupper, dansgrupper, körer etc., där alla medverkar och får del av sitt kulturarv och av den kulturella utvecklingen från hemlandet. Från 1975 80 erhöll invandrarverket en ökning av anslaget. Därefter har organisationerna fått sänkta reala bidrag. Detta är en utveckling som, om den tillåts fortsätta, riskerar att rasera den verksamhet som vissa organisationer byggt upp. De senaste åren har invandrarorganisationerna i praktiken fått nedskärningar av redan otillräckliga bidrag. Samtidigt ställer det svenska byråkratiska maskineriet allt större krav på invandrarorganisationerna, som förväntas delta aktivt i olika arbetseller referensgrupper och i olika statliga eller kommunala utredningar, och det med obefintliga eller minimala kansliresurser. Här uppenbarar sig en påtaglig risk att invandrarorganisationerna omvandlas till enbart administrativa enheter med huvudsaklig funktion att med svårigheter bära sin egen administrationstyngd. Det som är helt klart är att organisationerna inte kan motsvara samhällets förväntningar med det nuvarande statsstödet. Vpk anser dessutom att det i nuvarande läge är högst angeläget att öka bidraget för avgränsade projekt, eftersom det här rör sig om nödvändiga medel som används för att öka förståelse och kontakt mellan invandrare och svenskar. Regeringen föreslår visserligen en ökning av stödet till invandrarorganisationerna, men den är skenbar därför att den föreslagna ökningen motsvarar de resurser som invandrarorganisationerna förlorar genom borttagandet av stödet till deras tidningar. Invandrarorganisationerna har hittills haft ett samarbetsorgan kallat SIOS, med ett minimalt kansli, vilket finansierats med bidrag från invandrarverket. Samarbetsorganisationen är mycket värdefull för invandrarorganisationernas möjligheter att uppträda gemensamt gentemot statsmakterna och olika myndigheter. Det framlagda regeringsförslaget innebär att stödet till samarbetsorganet kommer att upphöra. Vpk anser att det är en mycket dålig politik och ett hårt slag mot invandrarrörelsen. Herr talman! Den ökade diskrimineringen av invandrarna i arbetslivet är numera ett oomtvistat faktum. I det sammanhanget anser vi att regeringens förslag om en ombudsman mot etnisk diskriminering är helt otillräckligt. Vi anser att en diskrimineringsombudsman som inte har stöd i en särskild lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet inte kan ha någon större verkan. Enligt lagförslaget skulle diskrimineringsombudsmannen endast agera för att motverka diskriminering utan någon uppgift att föra den enskildes talan i rätten, vilket andra ombudsmän kan göra. Utan lagstiftning och utan fällande domar som skapar prejudikat kommer man aldrig att kunna bevisa att diskriminering på arbetsmarknaden förekommer. På samma grunder anser vi att en diskrimineringsombudsman utan stöd av en lagstiftning knappast kommer att kunna motverka diskriminering inom andra viktiga samhällsområden, t.ex. på bostadsmarknaden. Vi vill understryka att det är av vikt att ombudsmannen får tillräckliga resurser för tolkoch översättningsändamål så att kommunikationen mellan ombudsmannen och enskilda inte försvåras. Vi anser att samhället genom lagstiftning klart måste visa sitt avståndstagande från diskriminering. Bara då kan en diskrimineringsombudsman som övervakande myndighet utnämnas för att tillse att lagarna efterföljs. Herr talman! I detta anförande kan jag bara mycket översiktligt beröra några av de många krav som vpk ställer i betänkandet, bl.a. mycket viktiga och berättigade krav som kan förbättra invandrarkvinnornas situation. Men jag tänker nämna speciellt ett område, och det är invandrarnas massmedia. Massmedia för invandrarna betraktades länge i Sverige som en fråga om elementär nyhetsförmedling och samhällsinformation, dvs. majoritetssamhället behövde kanaler för att informera de nytillkomna. Det är en nödvändig mediapolitik när många invandrare på kort sikt skall anpassas i samhället, men det kan också vara en medveten politik om man syftar till snabb assimilation, anpassning av invandrarna på de inföddas villkor. Med den kulturella medvetenheten hos minoriteterna i Sverige har det emellertid vuxit fram krav på helt andra slags medier, medier i minoriteternas egna händer, medier som kan hålla samman gruppen, stärka den framväxande kulturen och visa på alternativ till det livsmönster som svensk TV, radio och tidningar sköljer över dem. Därför anser vi att regeringens förslag på mediapolitikens område — som innebär att stödet till vissa invandrartidningar försvinner — är helt förkastligt. Vi anser att regeringen snarast bör komma med förslag innebärande erforderligt stöd till aktuella invandrartidningar med syfte att främja deras framtida utveckling. Till dess bör stödet till invandrarorganisationerna öka i motsvarande grad för att garantera dels en förstärkning av organisationernas verksamhet, dels också en fortsatt utgivning av invandrarnas tidningar. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i detta betänkande. Dessutom yrkar jag bifall till det särskilda yrkande i anslutning till motion 1985/86:344 av Viola Claesson som har delats ut till ledamöterna och som har följande lydelse: Jag yrkar också bifall till vpk-reservationen i konstitutionsutskottets betänkande 23.
Herr talman! Eftersom statsrådet har angett grunderna för propositionen kan jag gå direkt till socialförsäkringsutskottets behandling av proposition 98 och motionerna i anledning av denna. Jag kan inledningsvis konstatera att det finns en mycket bred uppslutning bakom utskottets betänkande, vilket är värdefullt för det framtida invandrarpolitiska arbetet. Inläggen här har också kännetecknats av enighet. Utskottet hemställer om bifall till proposition 98 i dess helhet. Det innebär att det anvisas ett reservationsanslag på 11 590 000 kr. till åtgärder för invandrare avseende nästa budgetår. De övergripande målen för invandrarpolitiken formulerades 1975 med utgångspunkt i begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Målen bör enligt propositionen ligga fast men preciseras närmare, vilket också sker i det nu aktuella betänkandet. Benämningen av ämnesområdet har berörts av Alexander Chrisopoulos, som anser att det även fortsättningsvis skall kallas invandraroch minoritetspolitik för att markera att invandrarna är nationella minoriteter. Invandrarpolitiska kommittén analyserade mycket grundligt minoritetsbegreppet och konstaterade att beteckningen minoritet internationellt sett anses kunna användas endast för grupper som sedan mycket lång tid är eller alltid har varit bosatta i landet. I förarbetena till de internationella konventioner där minoritetsbegreppet förekommer har man preciserat detta till att avse ursprungliga minoriteter och inte relativt nyligen från andra länder invandrade grupper. Minoritetsbegreppet i den nu nämnda betydelsen kan alltså inte sägas vara tillämpligt på invandrarsituationen i Sverige. Utgångspunkten för de invandrarpolitiska åtgärderna bör i första hand vara de enskilda människornas förutsättningar och behov. Det är alltså, Alexander Chrisopoulos, innehållet i verksamheten — inte benämningen — som är det väsentliga i detta sammanhang. Med detta synsätt, som delas av hela utskottet, finns det enligt utskottsmajoritetens mening inte något behov av att markera ordet majoritetspolitik. I avsnittet Genomförande av invandrarpolitiken slår man fast principen om att varje fackmyndighet inom sitt område har samma ansvar för invandrare som för den övriga befolkningen. Värdet av att myndigheterna upprättar särskilda handlingsprogram understryks. I det sammanhanget yrkar Rune Backlund i reservation 1 att regeringen skall utfärda direktiv till samtliga verk och myndigheter att fortlöpande avlägsna invandrarfientligt klotter och i de fall det är möjligt också beivra klottrandet. Jag vill säga till Rune Backlund att utskottet naturligtvis helt delar centerpartiets uppfattning att det är viktigt att samhället med kraft visar att man inte tolererar invandrarfientlighet och rasism. Vi ser det som en självklarhet att klotter som förmedlar sådana budskap avlägsnas. Därvidlag har myndigheterna ett ansvar, som numera är inskrivet i förordningen om åtgärder för invandrare m.fl. Vi utgår ifrån att regeringen överväger om några särskilda åtgärder behövs utöver preciseringen i betänkandet och att regeringen i så fall vidtar sådana. Vi anser alltså inte att riksdagen behöver skriva något särskilt om detta. Kenth Skårvik och Rune Backlund berör i reservation 2 värderingen av utländsk högskoleutbildning. Naturligtvis är det viktigt att invandrarnas kompetens och kunskaper tas till vara på olika nivåer. Därför har också UHÄ byggt upp en verksamhet med värdering av utbildning förvärvad i annat land. Kenth Skårvik säger att man måste ta ett ordentligt tag i det här avseendet. Det har UHÄ gjort — man har varit mycket tidigt ute och byggt upp resurser för detta. En utvärdering kommer också att ske av UHÄ:s verksamhet i detta avseende inom den närmaste tiden. Därför finner utskottet att någon åtgärd i frågan inte är påkallad. Kenth Skårvik berör också kompletteringsutbildningen inom tekniska yrken och framhåller att sådan utbildning bör bedrivas även på andra orter än Helsingfors, och det understryks av utskottet. Det är i och för sig ingen större fråga, men det är viktigt att man kan vidga denna utbildning, vilket alltså understryks av utskottet. I reservation 3 av centerpartiets ledamöter i utskottet berörs rekryteringen till poliskåren. Justitieutskottet har tidigare, redan 1981, uttalat värdet av att poliskåren företräder ett så brett befolkningsunderlag som möjligt och att kårens sammansättning avspeglar det förhållandet att en stor del av landets befolkning har invandrarbakgrund. Utskottet utgår från att detta synsätt präglar rekryteringsarbetet till poliskåren. Vi vet också att många invandrare söker till poliskåren. I reservation 4 kräver Kenth Skårvik och Rune Backlund ekonomiskt stöd till Röda korsets och Helsingforss läns landstings verksamhet för behandling av tortyroffer. Det är naturligtvis en oerhört viktig verksamhet. Den påbörjades 1985 och bedrivs i öppen vård som en försöksverksamhet, som skall utvärderas nästa år. Kenth Skårvik och Rune Backlund vill alltså att statligt stöd skall utgå, men vi kan ju konstatera att verksamheten i dag till mycket stor del finansieras av allmänna medel på det sätt som redovisas i betänkandet. Bl. a. går allmänna arvsfonden in med pengar. Vi vill naturligtvis understryka vikten av att flyktingar med svåra fysiska och psykiska men efter tortyr får vård och hjälp för att övervinna sina traumatiska upplevelser. Men efter denna försöksverksamhet måste det vara sjukvårdshuvudmännens uppgift att svara för denna vård och hjälp. Invandrarna skall ju bo ute i kommunerna, och det måste bli landstingen som får ta sig an denna uppgift. Jag kan också hänvisa till att invandrarverket i propositionen anvisats 2 milj.kr. för speciella vårdinsatser för handikappade flyktingar och andra flyktingar med speciella behov. Denna verksamhet pågår också på olika håll i landet. Utskottet biträder också förslaget om en ny lag mot etnisk diskriminering och om inrättandet av en ombudsman mot etnisk diskriminering. Genom att anta denna lag ger riksdagen uttryck för sitt bestämda avståndstagande från etnisk diskriminering, vilket naturligtvis är ytterst värdefullt. Samtliga partier utom moderaterna står bakom förslaget på denna punkt. Gullan Lindblad sade att en ombudsman med kansli jämte en tremannanämnd är överflödig. Jag tycker att moderaternas avslagsyrkande är dåligt underbyggt. Man har inte sett till ändamålet och till saken, och jag har en känsla av att det är moderaternas allmänna negativa inställning till offentlig verksamhet som styrt dem i detta ställningstagande, och det tycker jag är beklagligt. Vpk anser å andra sidan att förslaget om en ombudsman är otillräckligt. Vpk vill ha en lagstiftning som innehåller sanktionerande förbudsregler. Frågan om kriminalisering av etnisk diskriminering i arbetslivet har alltså ingående diskuterats av utredningen, vilket också framgår av betänkandet. Vid flera tillfällen har den frågan varit uppe till diskussion, och slutligen har man kommit fram till att detta inte är möjligt vare sig inom ramen för straffrätten eller inom ramen för arbetsrätten. Argumenten härför har också framförts. I reservation 7 föreslår folkpartiet att det skall tillsättas en beredning för att följa upp hela denna verksamhet. I det avseendet vill jag hänvisa till att man redan i propositionen har angett att denna verksamhet i dess helhet kommer att utvärderas efter omkring tre år. Verksamheten kommer då att ändras, om så anses erforderligt. Med detta anser utskottet att riksdagen bör låta sig nöja. I propositionen finns också förslag till ett nytt system för organisationsstöd till invandrarorganisationer. Det har utformats på samma sätt som stödet till folkrörelserna, vilket naturligtvis är en fördel. Det nya bidraget utformas så, att organisationerna själva får välja sin verksamhetsinriktning. Det måste vara värdefullt ur organisationernas synpunkt att vi inte styr verksamheten utan att de har frihet att själva välja verksamhetsinriktning. Enligt beräkningar beträffande det nya organisationsstödet kommer var och en av de 20 organisationer som i dag erhåller verksamhetsbidrag att totalt få större statsbidrag än för närvarande. Mot denna bakgrund och med hänsyn till vikten av återhållsamhet med statens utgifter biträder utskottet propositionens förslag även på denna punkt. Alexander Chrisopoulos tog inledningsvis upp anledningen till att vpk inte har några reservationer i detta betänkande. Det beror på att representanten för vpk inte var närvarande vid justeringen. Alexander Chrisopoulos anklagade oss för formalism. Men ett utskottssammanträde är ändå inte vilket kommittésammanträde som helst. Man måste ha bestämda regler för riksdagsarbetet, och vi måste ha respekt för dessa regler. Utskottets ledamöter stöder naturligtvis ordföranden i bedömningen att en justering är en justering. Man kan inte ändra besluten hur som helst, utan man måste ha respekt för utskottsbehandlingen. Gullan Lindblad sade också i sitt inlägg att reservationerna är krusningar på ytan, och det kan jag instämma i. Jag tolkar det så att det finns en bred enighet om invandrarpolitiken, och det är naturligtvis ytterst värdefullt. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkande 20i dess helhet.

Herr talman! Jag vill inledningsvis citera ur den motion som vi moderater har grundat vår reservation på. Vi säger där: ”TI ett demokratiskt samhälle måste varje tendens till diskriminering av enskilda och grupper av människor motarbetas med stor beslutsamhet på alla ansvarsområden.” Vi har vidare sagt att alla rättsvårdande myndigheter har till uppgift att värna den enskilda människan och hennes rättigheter. ”Vi vill också påminna om att åtal t.ex. gentemot en diskriminerande hyresvärd kunnat leda till prejudicerande domar.” Vi har erinrat om alla ”de åtgärder som vidtagits med anledning av de senaste årens invandrarutredningar — sfi-, hemspråksoch kulturarvsutredningarna, utredningen om tolkutbildning, IPOK och diskrimineringsutredningen”. Den allmänna inställningen är alldeles klar, nämligen att vi har samma mål. Däremot är vi mycket tveksamma inför att en ombudsmannainstitution och nämnd skall inrättas. Därvidlag sade jag redan tidigare att vi har mycket starka skäl för vår uppfattning — den är alltså icke dåligt underbyggd, Börje Nilsson! Självaste justitiekanslern har uttryckt stark kritik mot den föreslagna lagstiftningen. Han anser också att det vid sidan av honom själv och JO inte finns behov av något ytterligare tillsynsorgan, och han varnar för kompetenskonflikter. Detsamma gör konsumentombudsmannen och JO. De ekonomiska faktorerna har icke varit ledande för vårt ställningstagande. Jag vill erinra om att statens invandrarverk, som vi anser skall handha dessa uppgifter, också är en statlig myndighet, och dess verksamhet är offentlig. En av remissinstanserna, nämligen statskontoret, har i detta hänseende varit mycket tveksam och anser att det framstår som en extraordinär åtgärd att i rådande statsfinansiella läge inrätta två nya myndigheter. Man anser att framför allt JO och statens invandrarverk bör ha dessa uppgifter även i fortsättningen. Kostnaden är 1 653 000 kr., enligt propositionen, men det är inte i första hand kostnaden som har legat till grund för vårt avslagsyrkande. Även om denne ombudsman blir ett lejon, anser vi att det kommer att bli ett tandlöst lejon!
Herr talman! Jag vill bara säga till Börje Nilsson att det kanske råder ett missförstånd när det gäller Röda korset. Folkpartiet har alltså inte en gemensam reservation med centern på den punkten. Däremot delar vi de synpunkter som centern har beträffande anslagen, men vi säger att den undersökning som skall göras kanske bör utvärderas. Egentligen är det i första hand huvudmännen, landstingen, som skall stå bakom detta. Jag hoppas att vi kan komma tillbaka senare i frågan, som är otroligt viktig och gäller alla landsting i Sverige, för att försöka få till stånd en lösning. Jag vill säga till Börje Nilsson när det gäller lagen om etnisk diskriminering, att folkpartiet från början ansåg att det lagförslag som nu läggs fram inte är tillräckligt utan att det borde utformas på ett annat sätt. Vi inser dock svårigheterna med att stifta en lag som blir helt till fyllest, och därför har vi begärt en utredning, vilken kan börja arbeta direkt och se över möjligheterna att utforma en sådan lag, som blir värdefull och kan följas på ett riktigt sätt. Det är för sent att efter tre år ta upp frågan och göra en utvärdering, utan det skall vara en fortlöpande utredning som följer den nuvarande lagstiftningen och ser hur den fungerar.
Herr talman! Börje Nilsson började med att säga att han instämmer helt i de synpunkter som vi har redovisat i vår motion om det rasistiska klottret. Han anser att det inte finns några delade meningar om behovet av att åtgärda detta. Om vi är överens i sak, varför i all sin dar ställer man från socialdemokratins sida då inte upp på att göra en gemensam markering i riksdagen och att ge regeringen till känna att man vill ha kraftfulla åtgärder på denna punkt? Det vi säger och beslutar här i riksdagen har ju bevisligen ett stort genomslag i det svenska samhället. Om riksdagen gör en markering om att detta klotter skall försvinna från broar, viadukter, husväggar och teleskåp, då är det en markering som har stor betydelse i det svenska samhället. Beträffande rekryteringen till polisyrket hänvisade Börje Nilsson till att det sker en rekrytering. Men vad vi från centerpartiets sida önskar är en aktiv rekrytering. När IPOK gjorde en genomgång av hur invandrarna var representerade i olika yrken, visade det sig att en av de yrkesgrupper där invandrarna hade den lägsta andelen var just polisyrket. Vi önskar en aktiv rekrytering så att man inom polisyrket kommer upp till den nivå som motsvarar invandrarnas antal i övrigt i samhället. Beträffande organisationsstödet säger Börje Nilsson att det nya statsbidraget sammantaget ger mer pengar till invandrarnas organisationer. Men det är en illusion. För den organisation som förlorar sitt tidningsstöd, som förlorar projektpengar och som får vara med om att över sitt ordinarie anslag nu bekosta samverkan av organisationer i SIOS och Östeuropagruppen m.m. har ju inte mer pengar. När man slår ihop summorna har anslaget inte ökat. Vad vi från centerpartiets sida önskar är ju en prioritering av detta område så att vi tillför anslaget Invandrarnas riksorganisation ytterligare 3,5 milj.kr. Då säger Börje Nilsson att det krävs en återhållsamhet med statsfinanserna. Det kan jag instämma i, men detta är en fråga om prioritering mellan olika verksamhetsområden. Vi har från centerpartiet velat prioritera detta område. Börje Nilsson var mycket tyst beträffande den reservation som handlar om förbud mot rasistiska organisationer. Vi har krävt att man skall genomföra ett sådant förbud. Det skulle vara intressant att få höra Börje Nilssons precisering av varför vi skall vänta med ett sådant beslut.

Herr talman! Börje Nilsson säger att han gläder sig över den breda uppslutningen kring den föreslagna invandrarpolitiken. Man brukar säga så i sådana sammanhang. Det är inte något nytt. Den breda uppslutning som jag har observerat i denna debatt är mellan moderata samlingspartiet och regeringspartiet, dvs. socialdemokraterna. Jag vet inte riktigt för vem denna enighet är mest pinsam. Det får Börje Nilsson avgöra själv. Beträffande minoritetspolitiken åberopar Börje Nilsson på ett mycket intressant sätt det som invandrarpolitiska kommittén har uttalat. Invandrarpolitiska kommittén åberopar mycket riktigt en internationell benämning på vad en nationell minoritetsgrupp är. Enligt denna internationella benämning är invandrarna i Sverige inte någon nationell minoritet. Det har de aldrig varit på samma sätt som samerna och på samma sätt som andra minoriteter, som i generationer har levt i ett fast geografiskt område. Men däremot slutar de aldrig att vara kulturella och språkliga minoriteter. Men invandrarpolitiska kommittén drog inte samma slutsats som utskottsmajoriteten har gjort — och det är det som är intressant. Invandrarpolitiska kommittén säger tydligt att någon uppdelning i invandrarpolitik och minoritetspolitik inte bör göras utan att begreppet också i fortsättningen skall uppfattas som en enhet — invandraroch minoritetspolitik — sammansatt av olika delar. Frågan kvarstår, Börje Nilsson: Varför har regeringen och utskottet kört över IPOK också på det här området? Vad fanns det för anledning till det? Det skulle vara intressant att få en förklaring på den punkten. När det gäller stödet till invandrarorganisationerna säger Börje Nilsson att dessa, om regeringsförslaget genomförs, får en ökad valfrihet. Och vad innebär det förslaget? Jo, att man skär ned stödet till deras tidningar och ger tillbaka samma pengar i form av organisationsstöd. Valfriheten för invandrarorganisationerna har blivit den att de kan välja mellan att antingen lägga ned sina tidningar eller försvaga sina organisationer. Det är det slaget av valfrihet, Börje Nilsson, som jag skulle vilja betacka mig för.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos säger att det råder enighet när det gäller utskottets betänkande bara mellan moderater och socialdemokrater. Jag tycker nog att han skall läsa betänkandet en gång till, så får han ett annat intryck. Utskottet har tillstyrkt propositionen på samtliga punkter, och det är en bred majoritet bakom betänkandet. Beträffande rasistiskt klotter, Rune Backlund, är jag övertygad om att myndigheterna tar sitt ansvar. Jag tycker inte att riksdagen behöver skriva något särskilt om detta. Regeringen följer givetvis med uppmärksamhet vad som händer, och om det behövs preciserade anvisningar är regeringen beredd att utfärda sådana, men vi tycker att riksdagen inte behöver ge pekpinnar av det här slaget. Beträffande organisationsstödet vill jag bara säga att en majoritet av remissinstanser har krävt ett annat system än IPOK föreslog. Det nya systemet har utformats på samma sätt som stödet till folkrörelserna. Det innebär att organisationerna själva får välja verksamhetsinriktning. De är inte bundna av bidragskonstruktionen. Jag ser detta som oerhört värdefullt — att man har förtroende för organisationerna och att de själva får bestämma omfattningen av samarbetsorganisation, tidningar, kostnader för kvinnosektioner och så vidare. Jag tycker att vi skall ha det förtroendet för invandrarorganisationerna att de själva får göra denna uppdelning — men det har tydligen inte vpk. Storleken av statsbidraget kan diskuteras, men det sker nu en uppräkning. Det är klart att man kan önska mer pengar, men vi styrs ändå av samhällsekonomin. Det glömmer tydligen vissa partier. Det bedrivs ett dubbelspel i detta avseende —å ena sidan kritiserar man ibland regeringen för att den inte tar ned budgetunderskottet tillräckligt mycket, å andra sidan ökar man själv budgetunderskottet under riksdagsbehandlingen. Jag tycker inte att det är vidare just. Jag kan bara konstatera att det sker en uppräkning av det stöd som i dag ges. Det är ett stöd som är oerhört väsentligt för organisationerna i deras verksamhet. Till sist, Rune Backlund, några ord beträffande en lag om rasistiska organisationer. Jag berörde inte den frågan, som ju är mycket grundligt penetrerad i utskottets betänkande. Där finns också en hänvisning till att både yttrandefrihetsutredningen och diskrimineringsutredningen har funderat på detta. Det står också i betänkandet att justitieministern har för avsikt att aktualisera frågan om utformningen av brottsbeskrivningen avseende hets mot folkgrupp i samband med den vidare beredningen av yttrandefrihetsutredningens betänkande. Den frågan kommer alltså igen.
Herr talman! Börje Nilsson säger att han förutsätter att statliga verk och myndigheter tar sitt ansvar när det gäller det rasistiska klottret. Men varför finns då år ut och år in samma invandrarfientliga slagord på broar och viadukter? Det räcker att åka vägen från Helsingfors ut mot Arlanda för att hitta sådana slagord, som funnits där så länge jag har varit riksdagsman och åkt den vägen. Om myndigheterna tar sitt ansvar, som Börje Nilsson säger — varför finns slagorden då kvar? När det gäller de stödformer som IPOK föreslog säger Börje Nilsson att invandrarorganisationerna har varit kritiska. Men samtidigt har ju invandrarorganisationerna skrivit till vårt utskott och sagt att man önskar förslag från utskottet i enlighet med IPOK:s förslag. Den kritik som Börje Nilsson hänvisar till stämmer inte med den verklighet vi fått redovisad för oss från organisationernas sida. Anslagets storlek är en prioriteringsfråga. Vi har från centerpartiets sida här i riksdagen argumenterat för ökade kostnader på vissa områden, och på andra områden vill vi göra åtstramningar. Men det hänger ju samman med att vi har olika syn på hur den statliga verksamheten skall se ut och vilka områden som bör prioriteras. Vi vill för vår del prioritera invandrarnas riksorganisationer. Till sist några ord om förbud mot rasistiska organisationer. I utskottsbetän Prot. 1985/86:153 kandet redovisas bara att den saken skall tas upp i samband med yttrandefri 28 maj 1986 hetsutredningen. Vi vet inte hur länge det dröjer innan vi får ett förslag på den punkten, och bl.a. den forskare som har studerat de rasistiska organisationerna och som håller på med en doktorsavhandling om dem har sagt att politikerna inte skall vara för säkra på den här punkten — de här organisationerna kan, om man inte ser upp, skaffa sig ett fotfäste i det svenska samhället som kanske ingen av oss väntar sig. Med anledning av de händelser som inträffat i Göteborg och i Växjö är det viktigt, tycker jag, att vi nu tar steget fullt ut och begär ett förslag från regeringen om ett förbud genom ett tillägg till brottsbalken på den här punkten.

Herr talman! En av politikens viktigaste funktioner är att förse dåliga men ibland nödvändiga beslut med positiva förtecken av ideologisk natur. Men också på det området måste det finnas en gräns. Den gränsen är nådd när Börje Nilsson nu säger att det förhållandet att invandrarna tar pengar ur den ena fickan och lägger dem i den andra ökar deras valmöjligheter och att det är en positiv aspekt som vpk inte har förmåga att se. Det tangerar gränsen för det möjliga inom politikens område. Förutsättningen för att man skall ha någon som helst valfrihet är ju att man har möjlighet att välja. Om invandrarorganisationerna skall ha möjlighet att välja vilket område de vill prioritera när de använder sina resurser, måste de få ökade resurser. Med oförändrade resurser och otillfredsställda behov har invandrarorganisationerna faktiskt inte några valmöjligheter. Det här, herr talman, påminner mig om något som Värends kvinnor i Röde orm sade när de var på tinget: Sanningen kan vi säga lika väl som någon annan, bara man vet vad det skall tjäna till.

Herr talman! Frågan om rasistiskt klotter har jag berört i mina tidigare inlägg. Jag kan bara konstatera att centern är ensam om uppfattningen att riksdagen skall skriva ytterligare om detta. Vi övriga har alltså förtroende för att myndigheterna tar sitt ansvar och agerar när det gäller detta. En majoritet av remissinstanserna har krävt ett annat system i fråga om stödet till organisationer än vad IPOK föreslagit. Det kan Rune Backlund notera. Centerpartiet och vpk befinner sig i ett lyckligt tillstånd med obegränsade tillgångar av medel att dela ut. Samma möjligheter har inte vi andra, som skall ta det samhällsekonomiska ansvaret.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas också frågan om stödet till Immigrantinstitutet i Borås. I kulturutskottets yttrande över stödet till 51 invandrarorganisationer har vi — en majoritet av de borgerliga och vpk — tillstyrkt förslaget om en förstärkning av anslaget till institutet. Vi stöder oss här på fyra motioner av olika partikonstellationer, också med lokal förankring. Immigrantinstitutet representerar ett riksintresse, och därför är det inte rimligt att det för sin överlevnad skall vara beroende av kommunalt stöd. I minst lika hög grad som invandrarnas riksorganisationer främjar institutet invandrargruppernas skilda kulturyttringar och bidrar till att vi får ett mångkulturellt samhälle. Att stödet till institutet nu kommit att hamna mellan två stolar har sin förklaring. Statsrådet Bengt Göransson har i interpellationssvar i riksdagen förutskickat att frågan om Immigrantinstitutets finansiering skall behandlas i samband med beredningen av IPOK:s betänkande, varför alla de som förra året motionerade om institutets finansiering inväntade invandrarpropositionen. Annars hade det naturligtvis varit riktigare att yrka på ett höjt anslag under behandlingen av kulturbudgeten, på samma sätt som förra året, när institutet beviljades ett provisoriskt anslag. Invandrarpropositionen hade inget besked att ge om Immigrantinstitutet; därav de många motionerna. Socialförsäkringsutskottet hänvisar till arkivutredningen och till delegationen för invandrarforskning. Immigrantinstitutet bedriver en värdefull verksamhet för att på olika sätt dokumentera invandringen till Sverige och lämna service till invandrare, säger utskottet, och man anser det lämpligt att Immigrantinstitutet behandlas dels inom ramen för invandrarforskningen, dels i anslutning till arkivutredningen. Vidare hänvisar man till anslaget till Immigranternas riksförbund — institutets största medlemsorganisation. Utskottet förutsätter att frågan om institutets verksamhet övervägs inom regeringskansliet, och i avvaktan härpå bör bidraget till institutet vara 200 000 kr., ett bidrag som inte räcker till för att avvärja en hotande konkurs för institutet i väntan på de två utredningarna. Därmed ligger bollen hos regeringen, som förhoppningsvis har noterat dessa turer och den samfällda avsikten bakom motionerna. Det kommer, vilket också utskottet menar, att finnas möjlighet att återkomma i frågan vid rätt tidpunkt. Mycket har sagts och skrivits om institutets kulturella betydelse. Låt mig peka på den värdefulla opinionsbildning som ligger i de kulturpris som delas ut av institutet för framstående kulturgärningar. Jag tror att det i dagarna delas ut för tredje året i följd. I år har det bl.a. gått till Domenico Inganni, den ursprungligen italienske hantverkare som på ett så förtjänstfullt sätt har svarat för stuckarbeten vid renoveringen av riksdagshusen, och till Els Oksaar, ursprungligen estniska, vilkens banbrytande forskning beträffande tvåspråkighet hos barn är eller i förekommande fall borde vara en ledstjärna för invandrarbarnens språkundervisning. Herr talman! Jag har inget yrkande på denna punkt, men ber att få yrka bifall till reservation 6. Jag vill också yrka bifall till reservation 8 av Karin Israelsson och Rune Backlund. Den har samma faktiska innehåll som det särskilda yttrandet nr 3, som moderaterna och folkpartisterna har avgivit, men mot bakgrund av de fakta som Rune Backlund redovisade i sitt inlägg om de svåra tröskeleffek terna vid bidragstilldelningen, anser jag att den starkare markering som en reservation innebär kan vara befogad. Den fördelningsprincip som förordas i

Herr talman! Jag har i motion 346 berört den nya tolkning av valfrihetsmålet som redovisas i regeringens proposition och som utskottet genom detta betänkande nu ställt sig bakom.

Faktum är att utskottet genom sina formuleringar ytterligare fördunklar vad som avses. Utskottet skriver att man ”vill för sin del framhålla att i uttrycket ”normer” innefattas inte enbart av riksdagen antagna lagar utan även andra bindande regler i samhället med generell verkan som ytterst har sin förankring i regeringens normgivningskapitel”. Jag vill fråga utskottets talesman: Vad är det för bindande regler som man talar om att invandrarna skall följa? I nästa mening skriver utskottet: ”Valfriheten i levnadssätt för medborgarna är sålunda inte absolut utan gäller inom givna ramar och begränsningar — — —.” Vilka givna ramar är det? Vilka oskrivna lagar är det som invandrarna skall följa? Det måste vi, tycker jag, få besked om här och nu. Man kan inte ena dagen göra gällande att samhället skall vara etiskt neutralt i livsåskådningshänseende, därför att vi nu har flera invandrargrupper i Sverige, för att så nästa dag orda om grundläggande normer, utan att tala om i vilken etik dessa normer är förankrade. Eller menar utskottet att rådande praxis i samhället, vilket förvisso är något relativt och föränderligt, skall vara vad invandrare har att rätta sig efter? Enligt min uppfattning kan vi inte ställa några andra krav på invandrare i det här sammanhanget än att man följer den svenska lagen. Om vi dessutom begär att invandrare skall ”följa de normer som i det svenska samhället gäller för mänsklig samlevnad”, innebär ju detta att samhället ställer större krav på invandrarna än på övriga invånare i vårt land. I så fall har valfrihetsmålet kommit att strida mot jämställdhetsmålet. Möjligheten att verka för att förändra normer och lagstiftning är en del av demokratins väsen. Om vi krävde av invandrarna att de skulle hålla sig till allmänt accepterade normer, skulle det innebära en patriarkalisk syn på dem som samhällsmedlemmar. Majoritetsgruppens medlemmar skulle alltså ha rätten att ha och kräva andra normer än de av invandrare allmänt accepterade, medan minoritetsgruppen, invandrarna, inte skulle ha denna rätt. Formuleringen strider enligt kds uppfattning mot Europarådskonventionen om de mänskliga rättigheterna, där föräldrarna tillförsäkras rätten att välja en uppfostran och en undervisning för sina barn som står i överensstämmelse med den egna filosofiska eller religiösa grundsynen. Regeringens och utskottets tolkning av valfrihetsmålet ger också betydande möjligheter till godtycke när det gäller samhällets stöd till invandrarorganisationer. Man kan från en myndighets sida säga att en viss organisation inte ”omfattar de grundläggande värderingar om vilka det råder enighet i Sverige” och genom detta avslå stöd till organisationen. Detta kan innebära en allvarlig rättsosäkerhet för invandrarna. Om man anser att valfriheten skall gälla snävare än inom lagens råmärken, måste man för varje ändamål klart definiera vilka normer som skall gälla. Annars kan den av utskottet föreslagna formuleringen leda till ett betydande godtycke vid t.ex. behandlingen av ärenden inom olika anslagsbeviljande myndigheter. Herr talman! Det råder troligen inte ens bland kammarens ledamöter enighet om vilka ”grundläggande normer som i det svenska samhället gäller för mänsklig samlevnad”. Jag lyssnade under förra veckan på hur två folkpartister ivrigt här i kammaren pläderade för att staten, dvs. lagstiftningen, inte skall lägga sig i huruvida människor är gifta eller inte gifta. I dag kräver tydligen samma folkparti att invandrarna skall acceptera de ”grundläggande normer som i det svenska samhället gäller för mänsklig samlevnad”. Förra veckan skulle alltså samhället inte hålla sig med några grundläggande normer enligt folkpartiet, och denna vecka skall invandrare följa de ”grundläggande normer” som inte bör finnas. Jag anser det vara orimligt att den formulering som regeringen och utskottet ställt sig bakom skall vara en av grundstenarna i den svenska invandrarpolitiken. Herr talman! Jag har i motion 346 yrkande 3 föreslagit att den finskspråkiga befolkningen i Sverige skall få möjlighet till frivillig registrering av modersmålet i folkbokföringen. Det är för mig svårt att förstå den av utskottet framförda synpunkten att språkregistrering skulle medföra en integritetskränkande åtgärd — i synnerhet om den, som jag föreslagit, är frivillig. Den uppfattning som statsrådet genom propositionen och utskottet genom betänkandet framför bygger ju på att man anser att människor skulle behöva skämmas för sitt modersmål. Jag tolkar utskottets förslag som en eftergift för en fördomsfull syn på språkgrupperna i det svenska samhället. Kds-förslaget om frivillig språkregistrering för den finskspråkiga befolkningen har sin grund i det krav som vi framfört i en annan motion, nämligen att det finska språket skall ges en starkare ställning i Sverige. I den motionen föreslås att kommuner vid en viss minimiandel finskspråkiga invånare skall vara skyldiga att inrätta en ”Sverigefinsk” skola eller en ”Sverigefinsk” utbildningslinje inom grundskolan. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motionerna 317 och 346 samt yrkandena 1 och 7 i motion Sf520. Vidare vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 11.

Herr talman! Jag skall något beröra motion 341, som en grupp socialdemokrater har väckt, men bara i den del som avser frågor om diskriminering. Min medmotionär Erkki Tammenoksa kommer att ta upp andra delar av motionen. Rasdiskriminering, främlingsfientlighet och invandrarhets måste bekäm pas genom upplysning och utbildning men också genom skadeståndsoch strafflagstiftningen. De föreslagna skärpningarna i den lagstiftningen är behövliga. En diskrimineringsombudsman, som regeringen föreslår, kan fylla en viktig funktion på hela det här fältet för att förebygga och beivra diskriminering. Det är angeläget att ombudsmannen verkligen förses med tillräckliga resurser för att kunna fylla sin svåra funktion. Jag uppfattar utskottets skrivning så, att även utskottet har förståelse för att det ett kommande år kan behövas förstärkta resurser för diskrimineringsombudsmannen. Enligt förslaget har ombudsmannen inte försetts med några sanktionsmöjligheter på arbetslivets område. Detta kan enligt min mening medföra stora svårigheter för ombudsmannen att klara sina svåra förhandlingsuppgifter.

Jag kan ha förståelse för den ståndpunkten.” Det är framför allt på den här punkten, angående sanktionsmöjligheter och resurser, som invandrarorganisationerna har framfört kritik. Det finns all anledning för regeringen att överväga att ytterligare utreda frågan om sanktionsmöjligheter, någonting som ju också har fått stöd hos sådana viktiga remissinstanser som arbetsdomstolen, jämställdhetsombudsmannen och näringsfrihetsombudsmannen. Det är inte bara straffsanktioner det kan bli fråga om utan även skadeståndssanktioner. Det kan efter utredning också bli så att man väljer enbart skadeståndssanktioner. FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering har vid upprepade tillfällen erinrat om att Sverige genom konvention är bundet vid att olagligförklara och förbjuda organisationer och verksamheter som främjar rasdiskriminering. Detta bör och kan ske genom ett tillägg till 16 kap. 8 § brottsbalken, om hets mot folkgrupp, som innebär en kriminalisering av bildande av eller deltagande i organisationer vilkas verksamhet främjar eller uppmanar till förföljelse på etnisk grund. Om en lagstiftning inte bedöms vara nödvändig, ställs ännu större krav på att andra verksamma åtgärder vidtas mot rasistiska organisationer, främst i form av upplysning, undervisning och andra förebyggande åtgärder. En skärpt beredskap blir också i så fall nödvändig för att snabbt genomföra en lagstiftning för den händelse att utvecklingen skulle ytterligare förvärras. Då det gäller kampen mot rasism måste vi göra allt för att sopa framför egen dörr. Det stärker vårt agerande i internationella sammanhang mot apartheid och andra uttryck för rasdiskriminering.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av den socialdemokratiska motionen 341, som Hans Göran Franck berörde. Det är glädjande att invandrarfrågorna har blivit föremål för en ordentlig debatt här i kammaren. Det är bra att man gör en avstämning från regeringens sida när det gäller landets invandrarpolitik. Det är bra att man kan konstatera att de stolta orden från 1975 års riksdagsbeslut, om jämlikhet, valfrihet och samverkan, står fast. Sedan är det en annan sak att man kan ha olika uppfattningar om huruvida det var meningsfullt att utse en invandrarpolitisk utredning 1980, fem år efter riksdagsbeslutet. Regeringen har kritiserats för passivitet när det gäller invandrarfrågorna, men samtidigt har jag haft en viss förståelse för att regeringen har dröjt med propositionen. Alla vet vi att invandrarministern och hennes närmaste har haft fullt upp med andra frågor som inte har direkt med invandrarpolitiken att göra. Jag syftar naturligtvis på flyktingfrågorna. Jag tillhör dem som anser att man kunde försöka skilja själva invandrarfrågorna och flyktingfrågorna åt i hanteringen. Det finns i landet hundratusentals invandrare som har kommit till Sverige direkt värvade av det svenska näringslivet eller indirekt värvade av företagen, lockade till exportindustrin i vetskapen att här fanns ett land med möjligheter — det var bara att lösa ut en enkelbiljett. Svenska företag bokstavligt talat bodde på finska arbetsförmedlingar under ett par decennier. Inte undra på att Finlands befolkning minskade med 1 96 mellan 1969 och 1970! Svenska arbetsmarknadsmyndigheter och/eller företag besökte också flera andra länder som Italien, Jugoslavien och Grekland. Många av dessa s.k. gamla invandrare har inte fått ta del av den beredskap i form av språkundervisning m.m. som Sverige har att erbjuda till de nya invandrarna i dag. Det är ett faktum att många av dessa ”gamla invandrare” har slitit ut sig i industrin och serviceyrken. Bland dessa människor finns många som i dag med grusade förhoppningar ser på framtiden. Det är inte underligt om de blir bittra på samhället. Invandrarpolitiska kommittén har konstaterat att några nationella minoriteter inte har uppstått av våra invandrare. Den debatt som har pågått är många gånger orealistisk. Jag skall inte här utveckla begreppet nationell minoritet, men man bör komma ihåg i den fortsatta debatten, att med en nationell minoritet menar man i landet under längre tid bosatta medborgare som känner en lojalitet för landet i fråga. Många av invandrarna känner säkert så, men det tycks vara så att debatten förs mest av invandrare med en kort vistelse i Sverige och med en stark förankring till sitt hemland. Å andra sidan har de invandrare som har bott i landet längre tid saknat tillräckligt intresse för dessa frågor. Vi får se tiden an — sista ordet är väl inte sagt i den här frågan. Regeringen har föreslagit en paketlösning avseende stödet till invandrarnas organisationer. Det är väl riktigt att organisationerna själva får prioritera sina behov. Visst kan det vara på tiden att invandrarorganisationerna rättar sig efter vedertagna organisationsoch stödmodeller, men samtidigt måste man säga att det är olyckligt att direkt likställa invandrarnas möjligheter till kulturella strävanden med majoritetsbefolkningens. Invandrarna kan helt enkelt inte ha samma möjligheter. Invandrarnas organisationer, skriftliga alster och kulturella strävanden över huvud taget står på en mycket smalare bas än de svenska och kommer alltid att göra så. Särskilt vill jag uppmärksamma invandrarnas speciella kulturaktiviteter. Det är ju så att stödformerna är avpassade till en svensk verksamhet, och det händer inte så sällan att invandrarnas kulturaktiviteter hamnar mellan olika beslutsfattare och ansvarsområden. Statens kulturråd skulle kunna ha resurser speciellt avsedda för invandrarnas kulturaktiviteter. Det är beklagligt att detta förslag inte har fått gehör hos regeringen. Från allra första början, när invandrarverksamheten kom i gång i Sverige, var en av de viktigaste frågorna att bekämpa diskrimineringen av invandrare, hur denna diskriminering än gestaltade sig. Jag skall inte gå in på förslaget om en diskrimineringsombudsman, eftersom Hans Göran Franck redan har berört den frågan. För kamp mot rasism och diskriminering behövs även invandrarnas organisationer, inte minst när det gäller att förändra attityderna gentemot de nya invandrarna — flyktingar som kommer från avlägsnare länder. Tyvärr har regeringen inte föreslagit något stöd för riksförbundens samarbetsorganisation. Vi förutsätter att samarbetsorganen erbjuds medel på något sätt för en fortsatt verksamhet. I detta sammanhang vill jag säga att jag däremot inte tror så mycket på de s.k. takeller paraplyorganisationer som har bildats under åren. Dessa kan ha en roll i sammanhanget, men tendensen är ofta att man har mer förståelse för dessa organisationer än för landets stora nationella invandrarorganisationer. Under alla förhållanden har man en övertro på dessa paraplyorganisationers verksamhet och möjligheter, vilket även har framgått av dagens debatt. Regeringen kritiseras här i kammaren av partier som regerar i Malmö tillsammans med ett parti som öppet i sitt program har diskriminerande och rent rasistiska drag. Jag anser att dessa partiers invandrarpolitik inte är trovärdig så länge nämnda samarbete pågår. Visst kan det förekomma övertramp från enskilda medlemmar i alla partier, men här är det fråga om ett organiserat samarbete. Vad har de borgerliga partierna centern och folkpartiet att säga om detta förhållande? Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag ville bara klargöra mina egna och medmotionärernas åsikter avseende invandrarpolitiken.

Herr talman! Beträffande de motioner som rör invandrarnas möjligheter att få del av kulturlivet och möjligheter till egna kulturaktiviteter har socialförsäkringsutskottet inhämtat yttrande från kulturutskottet. Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande tagit stor hänsyn till kulturutskottets yttrande. Men några av de motioner som behandlas av kulturutskottet och som rör Immigrantinstitutet i Borås vill jag gärna kommentera, eftersom kulturutskottet här hade delade meningar. Immigrantinstitutet, som är en ideell organisation, säger i sin egen presentation av verksamheten att huvudsyftet är att fungera som en informationsoch dokumentationscentral i invandrarfrågor. Immigrantinstitutet har ett bokförlag. Man har ett bibliotek och ett arkiv där man, enligt uppgift, samlar och förvarar dokument främst för invandrade kulturarbetare och invandrarorganisationer. Immigrantinstitutet i Borås har för innevarande budgetår ett anslag på 200 000 kr. I motioner från de borgerliga partierna och vpk yrkar man på en höjning med 200 000 kr. till 400 000 kr.

Kulturutskottets socialdemokratiska ledamöter har här en avvikande mening. För det första finner vi det märkligt att de borgerliga ledamöterna och vpk i kulturutskottet tycker att man kan ta i anspråk ett anslag, som inte tillhör det egna utskottets ansvarsområde. För det andra innebär förslaget att man tar från ett anslag, som skall täcka nödvändiga utgifter för invandrarorganisationernas centrala verksamhet. Detta skulle innebära att invandrarorganisationerna får mindre bidrag än tidigare. Annars får vi höja anslaget D 3 i motsvarande omfattning. För det tredje har invandrarpolitiska kommittén, IPOK, i sitt betänkande sagt att invandrarnas arkivoch dokumentationsarbete är angeläget och att det behövs en översyn av dokumentationsoch arkivfrågorna. I detta sammanhang kan Immigrantinstitutets fortsatta verksamhet aktualiseras. Frågan om bidrag till enskilda arkiv är föremål för utredning, och frågor om invandrarforskning kommer att behandlas i den forskningspolitiska proposition som regeringen planerar att lämna till riksdagen under våren 1987. I avvaktan på denna proposition ansåg kulturutskottets socialdemokratiska ledamöter att Immigrantinstitutet i Borås även för nästa budgetår skall få 200 000 kr. Dessa pengar tas ur anslaget F 3, Bidrag till särskilda kulturella ändamål. Detta anslag tillhör ju dessutom kulturutskottets ansvarsområde. När kulturutskottets yttrande behandlades i socialförsäkringsutskottet visade det sig att även de borgerliga ledamöterna där delade de socialdemokratiska uppfattningarna och yrkade avslag på sina partikamraters motioner. Med dessa kommentarer, herr talman, vill jag yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan mom. 23.

Herr talman! Talarordningen är ju sådan att jag redan tidigare har redogjort för de omständigheter som ledde till att detta ärende fick en så absurd behandling i det att kulturutskottet tog i anspråk ett anslag som inte ligger inom dess ansvarsområde. Kulturutskottet har alltså mer eller mindre fått tillbaka ärendet. Detta har sin grund i att statsrådet Göransson i ett interpellationssvar förutskickade att det med invandrarpropositionen skulle komma ett förslag om finansiering av Immigrantinstitutet. Detta saknades dock. Därför väcktes dessa motioner.

Herr talman! Jag skall begränsa mitt inlägg till det mediepolitiska avsnitt av propositionen som har remitterats till konstitutionsutskottet. Propositionen har i alla väsentliga delar tillstyrkts av samtliga partier utom vänsterpartiet kommunisterna. Detta innebär att det särskilda stödet till tidningar på andra språk än svenska avvecklas. Dessa bidragsmedel kommer dock att slussas över till stödet till invandrarnas riksorganisationer, som därmed ges möjlighet att själva välja informationskanaler. Vårt förslag innebär vidare att allmänna nyhetstidningar på annat språk än svenska ges möjlighet att söka fullt produktionsbidrag. I realiteten gäller detta två nyhetstidningar på annat språk än svenska. Vi har under utskottsbehandlingen enat oss om vissa justeringar av de särskilda villkor som skall vara uppfyllda för att denna tidningskategori skall få presstöd. Med detta yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets betänkande 23 och avslag på vpk-reservationen.

Herr talman! Jag skall mycket kort beröra ett par motionsyrkanden från vpk som gäller den kurdiska invandraroch flyktinggruppen i Sverige — för att nu tillämpa Erkki Tammenoksas uppdelning. Det finns omkring 8 000 kurder i Sverige i dag, och det är en grupp som växer snabbt. De första kurderna kom hit på 1960-talet, och då kom de, precis som sades här förut, som invandrararbetskraft, i första hand från Turkiet. Det var ingen som kallade dem för någonting annat än turkar, fast de var kurder. På grund av de förändrade förhållandena där kurder lever —- i Turkiet, Iran, Irak, Syrien — har de senast hitkomna kurderna i stället kommit som flyktingar. Det är här fråga om en ganska viktig uppdelning; jag tycker det var bra att den kom till uttryck här, och jag vill biträda förslaget att vi skall tillämpa den. Dessa kurder som nu finns här, och som utgör en grupp i starkt växande, betraktas fortfarande som iranier, irakier, turkar osv. Det finns nämligen ingen kurdisk nation, ingen kurdisk stat, och de har inga kurdiska pass. I den mån de har några handlingar har de turkiska handlingar, iranska handlingar OSV. Detta är bakgrunden till vårt motionsyrkande. Det har hänt en mängd saker ute i det svenska samhället, i svenska kommuner och i svensk flyktingmottagning, med dessa människor. Det har t.ex. hänt att kurdiska barn har placerats i turkiska hemspråksklasser därför att deras föräldrar är registrerade som turkar. Det har hänt att man kallat dem för exempelvis iranier. Vi har under de senaste åren läst om den ökade flyktingvågen till Trelleborg — tills den slutade av olika skäl, som vi debatterade här i kammaren för ett tag sedan. Man talade mycket om flyktingar från Mellersta Östern, från Iran, Irak osv. En stor del av dessa människor var kurder. Vi anser att den här situationen måste uppmärksammas. Det är en flyktinggrupp som har en annan bakgrund än vad vanliga flyktinggrupper och invandrargrupper har. Det är gott och väl, som det sägs här i utskottsbetänkandet, att man nu har gett ut skrifter från invandrarverket. Den bok som har tagits fram där är en mycket förnämlig publikation. Aven den andra publikation som nämns av utskottet är mycket bra. Det finns alltså material i viss mån, men mera behövs. Det viktiga är ju att den här kunskapen kommer ut till folk som arbetar med dessa frågor — på invandrarbyråer, socialkontor osv. — så att man där har helt klart för sig att kurder är en speciell befolkningsgrupp, att de kan vara klassade som turkar men att de icke är turkar. Därför tycker jag att det inte räcker med att hänvisa till att det har givits ut ett par böcker — vilket jag tycker är bra. Det viktiga är fortsatt upplysning om de här förhållandena till folk som arbetar i det svenska samhället. Vi har också ställt kravet att den svenska staten i likhet med Frankrike skulle arbeta för att upprätta ett kurdiskt kulturcentrum. Frankrike och Sverige är de länder i Västeuropa som har de största kurdiska invandrargrupperna, och är också de länder där det kanske har gjorts mest för kurder. Det är inte fråga om att man skall ge pengar till deras egna organisationer, som det sägs här i utskottsbetänkandet, utan det viktiga är att man kan ge kurderna tillfälle att samlas kring det som är gemensamt — kulturen, språket, författarnas situation, dans, sång osv. Det kan inte kurderna åstadkomma själva, eftersom de är så splittrade. Därför borde alltså den svenska staten ta initiativ till att upprätta ett kurdiskt kulturcentrum, precis som man har gjort i Frankrike. Det borde vi ha råd med för denna stora invandrargrupp. Kurderna är dessutom mycket illa behandlade i de länder som de kommer ifrån. De förtrycks där, som vi alla känner till, på ett mycket hårt och brutalt sätt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vpk:s motion i denna fråga.

Herr talman! Jag ämnar inte ta del i sakdebatten om detta ärende; jag återkommer i nästa. Men innan debatten om det nu föreliggande betänkandet avslutas, vill jag gärna göra en liten markering i min egenskap av vice ordförande i socialförsäkringsutskottet och företrädare för den borgerliga minoritet i utskottet som särskilt apostroferades av Alexander Chrisopoulos i början av debatten, när han gav sin beskrivning av vad som hände i utskottet och vad som ledde till att vpk:s synpunkter inte kom till uttryck i reservationer. Jag vill inte att någon skugga skall falla över vpk:s representant i socialförsäkringsutskottet. Hon var frånvarande några kritiska minuter under utskottets justeringssammanträde, men hon hade goda skäl. Hon var offer för omständigheter som hon inte rådde över, och jag vill inte att hon skall framstå som en allmän slarva, som inte sköter sitt utskottsuppdrag, för det gör hon. Vidare bör ingen skugga falla över utskottets ordförande Doris Håvik. Det är riktigt att vi hade ett informellt samtal om möjligheterna att på något sätt bryta upp beslutet och låta vpk:s reservationer komma med. Jag skall gärna säga att jag personligen inte skulle ha haft någon invändning, om vi hade funnit en form för detta. Men det är en sak. Det är helt klart att utskottets ordförande har ett alldeles särskilt ansvar för proceduren och för att man iakttar alla de regler som skall gälla för utskottets arbete. Hon skall ha rätt att få respekt för den uppfattningen, vilket hon också fick. Det var i själva verket ett enhälligt utskott som i slutändan bestämde att vi fick ta den här formen. Vpk:s yrkanden kommer ändå till uttryck här i kammaren. Det fanns alltså ingen splittring i utskottet i den här frågan, utan Doris Håvik hade allas vårt stöd för den procedur som hon till slut förordade.

Herr talman! Även detta betänkande från socialförsäkringsutskottet är garnerat med en rad reservationer. Icke desto mindre uttrycker även det mycket betydande enighet i huvudfrågorna. Vi har i utskottet haft att behandla en skrivelse, en proposition och ett stort antal motioner. I huvuddragen har vi kommit till likartad bedömning. På några punkter har vi justerat i de förslag som vi fått från regeringen, och det har vi gjort som enhälligt utskott.

Vi har fått den redogörelsen i utskottet, och den finns intagen i utskottets betänkande. Därmed har vi förklarat oss nöjda. Jag vill gärna säga att invandrarministern och hennes medarbetare mycket ambitiöst har ställt upp och velat ge denna information, som vi kände att vi behövde. Vi har alltså fått den så fullständig och korrekt som man rimligen kan begära — jag är helt säker på det. Sedan är det en annan sak att många av oss ändå känner en oro och en olust i själva sakfrågan. Det är ständigt mycket svåra avvägningsproblem som vi står inför i flyktingpolitik och flyktingmottagning. Teoretiskt har hela världens befolkning — alla de 4,8 miljarderna människor, eller hur många vi nu är — rätt att komma till svenska gränsen och begära asyl i Sverige och få sin sak prövad. Det finns inga undantag. Vi vet att de inte kommer. Och vi hoppas att de inte kommer. Men det finns egentligen ingen inskränkning i rätten att få sin status som flykting prövad av svenska myndigheter. Självfallet finns det någonstans mellan den totala tillåsningen av landet och den totala öppenheten för alla dessa miljarder människor en smärtgräns, en gräns som Sverige som litet land inte klarar att ta sig över. Sedan kan vi ha olika meningar om var den gränsen går och med vilka medel den skall upprätthållas. Det är en sak som man bör kunna diskutera lugnt och i någorlunda vänlig ton — vi vill gärna göra det. Vad jag är oroad av är att vi har ansett oss tvingade, att regeringen har ansett sig tvingad, att göra en kringgående manöver runt vår egen utlänningslagstiftning och FN:s flyktingkonvention. Det är alldeles säkert rätt som det har sagts i de förklaringar vi har fått, att det enda Sverige har begärt av sina grannländer inkl. DDR är att man skall tillämpa vanliga internationella regler för resor över gränsen. Och det gör man. Det är bara det att dessa normala regler har, som vi alla vet, kommit till och utvecklats för helt andra ändamål än att reglera flyktingströmmarna. De är till för människor som reser i affärer, som reser som turister, som reser för studier, och reglerna fungerar i huvudsak bra för sådana ändamål. När FN sluter en konvention om flyktingar och vi stiftar svensk lag i anslutning till denna konvention, är det lika klart att själva grundsyftet med detta är att sätta just s.k. normala regler ur spel. Annars skulle vi inte ha behövt någon särskild lagstiftning. Avsikten är att normala regler inte strikt skall kunna tillämpas i en onormal situation. Och att vara flykting från sitt land är en onormal situation. Mycket få torde under tidernas gång ha kunnat ta sig ut ur sitt eget land och in i ett annat och där få asyl med alla papper i ordning och alla normala reseregler iakttagna. Jag har inte någon lösning på det här problemet. Vi har inte heller reserverat oss i utskottet. Vi har bara i ett särskilt yttrande markerat den oro vi känner för den här kringgående manövern. Jag är rätt övertygad om att vi delar denna oro även med invandrarministern och departementet som sköter dessa frågor. Jag tror att jag vågar säga att man inte är glad åt den här lösningen. Jag har i dag inte någon lösning på hur vi med de resurser vi har skulle kunna hitta en annan och smakligare väg att hantera problemet. Men frågan måste vara kvar på dagordningen, även om den känns obehaglig. Det känns obehagligt att veta att vi på det här sättet utnyttjar regler som egentligen är tänkta för andra syften. Jag vill gärna bidra till att hålla frågan levande och till att vi kan hjälpas åt att försöka komma ur den här osmakliga situationen. I övrigt har vi moderater inte många invändningar mot det betänkande som föreligger. Vi har två reservationer, och de är helt klart marginella. Den ena handlar om att vi tycker att man skulle kunna bevilja flyktingar, som väntar på uppehållstillstånd i Sverige och vilkas ärenden är under behandling, ett tillfälligt arbetstillstånd. Det får de inte i dag. Jag är medveten om att det inte är särskilt sannolikt att speciellt många flyktingar i den situationen skulle kunna få någon vidare fast fot på den svenska arbetsmarknaden — den ser inte ut på det sättet. Det är kanske inte heller det som vi i första hand har tänkt oss eller har drömt om. Men det talas ute bland folket om att dessa människor som kommer hit inte vill arbeta. Det sägs att de skall sitta i sina förläggningar och utan att vilja göra ett handtag för sitt eget uppehälle försörjas av det nyfattiga svenska folket — vi är ju nyfattiga som bekant. Det är inte särskilt många som vet om att faktum är att de inte får arbeta. Det är inte så att de inte vill. Det kunde kanske ha något gott med sig, om vi genom att ge ett tillfälligt arbetstillstånd under väntetiden markerade vår vilja att låta den flykting som så kan bidra till sin egen försörjning. Den andra reservationen handlar om arbetsgivares uppgiftsskyldighet rörande invandrad arbetskraft. Det finns en sådan uppgiftsskyldighet i dag. Vi, liksom många andra, tycker att denna skyldighet egentligen kan slopas. Jag är helt medveten om att det finns arbetsgivare som på ett otillbörligt sätt utnyttjar flyktingarbetskraft, över huvud taget invandrararbetskraft. Men jag är också övertygad om att den vars samvete är tillräckligt rymligt för att tillåta honom att strunta i skattskyldighet, avgiftsskyldighet och all annan uppgiftsskyldighet som följer med arbetsgivarställningen också har tillräckligt rymligt samvete för att begå den betydligt enklare förseelsen att strunta i att anmäla att han har invandrare anställda på jobbet. Därför tror jag helt enkelt inte att uppgiftsskyldigheten är effektiv. Det är en liten byråkratisk krumelur som vi håller oss med men som sannolikt inte gör någon nytta, och vi har alltså föreslagit att den lika gärna kan tas bort. Herr talman!

Det är alltså viktiga frågor som vi har tagit upp, och det är viktiga beslut som vi fattar. Jag är rätt övertygad om att dessa beslut i huvudsak är av positiv natur. Det kommer att bli något bättre här och där, och på några punkter kanske det blir avsevärt bättre än tidigare, och det skall vi vara glada för. Med undantag för att jag yrkar bifall till de två reservationerna med moderata namn vill jag i övrigt föreslå riksdagen att bifalla socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman! Vi har nu att behandla ett betänkande från socialförsäkringsutskottet som handlar om svensk flyktingpolitik. Att arbeta med flyktingpolitik är i många avseenden ett mycket känsligt moment, som uppfattas på många olika sätt av den svenska allmänheten. Detta innebär att arbetet måste bedrivas på ett riktigt sätt, och vi måste också på ett riktigt sätt få ut informationen till folket i Sverige, så att de förstår varför vi som politiker fattar de beslut vi gör och vad det innebär för flyktingarna. I det betänkande som vi har framför oss står det i inledningen: I korthet innebär riktlinjerna för flyktingpolitiken som riksdagen lagt fast 1979 ”att Sverige skall arbeta internationellt för att motverka uppkomsten av flyktingsituationer och prioritera flyktinghjälp i tredje land samt, då flyktingar överförs hit, ge förtur åt dem som är i akut behov av skydd. Vidare skall en generös lagstiftning och asylpraxis ingå som en viktig del i den samlade flyktingpolitiken. En reglering av flyktinginvandringen skall endast vara möjlig beträffande flyktingar som överförs till Sverige och beträffande personer som åberopar politisk-humanitära skäl för att få stanna i landet.” I en skrivelse som regeringen har tillställt riksdagen, där man just ger en redovisning av den flyktingpolitik som förs i Sverige, har tagits upp liknande tongångar.

Kritiken har riktats mot regeringen, över huvud taget mot de myndigheter som har hand om dessa frågor och mot de politiska partierna. Man kan då fråga sig varför de aktiva insatser som det står om i den skrivelse som har utarbetats främst i samarbete med UNHCR, för överföring till Sverige av flyktingar som behöver säker tillflykt undan förföljelse, inte har fullföljts och varför vi inte har kunnat följa de avtal enligt vilka vi har åtagit oss att ta emot 1 250 flyktingar här i Sverige. Det har blivit betydligt mindre under 1985. Nu vet alla vi som sysslar med flyktingpolitik att de spontanflyktingar som kommer till Sverige kommer på andra villkor än de som kommer genom FN:s kontroll. Vi är också medvetna om att om vi hade tagit emot alla de 1 250 flyktingarna enligt avtal hade antalet spontanflyktingar ändå inte minskat. De påverkar inte varandra. Det är viktigt för framtiden, det vill jag framhålla i början av mitt anförande, att vi håller de kvoter som vi i avtal har skrivit på att vi skall ta hand om. Jag tror att regeringen kommer att göra allt vad den kan för att i fortsättningen hålla de kvoter vi har bestämt oss för att ta hand om. Den skrivelse som för övrigt har utarbetats av regeringen är bra och ger oss en god dokumentation om både hur svensk flyktingpolitik sköts och hur den inte sköts, och den kan utgöra ett bra underlag för det kommande året vad gäller hur vi skall kunna göra vår flyktingmottagning betydligt bättre. När propositionen om flyktingpolitiken lades fram på vårkanten blev vi från folkpartiets sida i många avseenden mycket bekymrade över hur propositionen var utformad. Men under behandlingens gång i utskottet har vi ifrån folkpartiets sida kunnat glädja oss åt att vi i många väsentliga avseenden har nått enighet. Vi har kunnat skriva samman oss i det betänkande som nu finns framlagt på våra bord. Det är vi mycket glada för. Jag tror att vi från utskottet känner att det arbete vi har gjort beträffande flyktingpolitiken även fortsättningsvis kan leda till att vi känner att vi har ett gemensamt ansvar för den mycket viktiga politik som gäller att ta emot flyktingar i vårt land. En gemensam ståndpunkt vi har kommit fram till i utskottet är att den förlängning som föreslogs beträffande transportörernas skyldighet att ta med sig flyktingen tillbaka till det land han kommer ifrån inte skall verkställas. Vi har sagt att vi tycker att det är bra som det är och att den gräns som gällde tidigare får gälla i fortsättningen. Vi vill alltså inte förlänga den till den längre tidrymd som regeringen föreslår i propositionen. Vi är glada för att ett sådant beslut inte har fattats. Det är den gemensamma kritik som har kommit från alla oppositionspartier beträffande det här förslaget som påverkat beslutsgången. Vi är också från folkpartiets sida nöjda med att utskottet har tagit hänsyn till den kritik som har riktats mot att man generellt skall ta hand om alla pass från flyktingar som kommer till Sverige samt till den kritik som har riktats mot förslaget att man skulle ta fingeravtryck och fotografera flyktingar som kommer till Sverige. Förslaget är nu utformat på ett sådant sätt att man endast i undantagsfall skall utföra dessa handlingar. Vi tycker att det är riktigt att man gör på detta sätt. Vi vet hur besvärande det känns för flyktingen som nyss anlänt till Sverige, kanske rädd och skrämd och med otroliga upplevelser bakom sig, att tvingas lämna sitt pass, sin enda identitetshandling. Vi tycker inte heller att det är riktigt att man generellt skall ta fingeravtryck och fotografera den flykting som kommer till Sverige. Därför är vi glada för det beslut som utskottet gemensamt har fattat att detta inte bör ges den generella karaktär som föreslagits i propositionen. Åtgärderna i fråga bör endast kunna vidtas i de fall en utlänning i samband med ansökan om uppehållstillstånd eller eljest då han kommer till Sverige inte kan styrka sin identitet. Förslaget följer i stort sett folkpartiets motionsförslag. Jag kommer nu att gå över till att behandla de reservationer som vi i folkpartiet antingen ensamt står bakom eller tillsammans med något av de andra partierna. Vi har reserverat oss i fråga om polisens stora uppgift just i utredningsavseende när det gäller de ankommande flyktingarna. Vi anser att det med tiden bör läggas fram ett förslag som innebär att polisens beslutsbefogenhet när det gäller direktavvisningsfall förs över till invandrarverket. Vi tycker inte att det är lämpligt att polisen agerar som en domstol i asylärenden, utan polisen bör i första hand vara ett verkställande organ i sådana här ärenden. Därmed inte sagt att vi kritiserar polisens sätt att arbeta i de flesta fall, men i enstaka fall tycker vi att det har varit litet för hårda tag emot de flyktingar som har kommit. Vi tror att det kan bli betydligt bättre om en myndighet som är specialutbildad just på sådana här ärenden kan få ta hand om detta. Vi har från folkpartiets sida vid många tillfällen tagit upp flyktingbarnens situation. Vi har krävt ett definitivt beslut om att man inte skall få sätta barn i häkte, inte ens under korta väntetider. Nu har man från myndighetens sida sagt att det i vissa lägen är svårt att låta bli detta när det gäller kanske timmar i väntan på avvisning. Det har då garanterats att det endast får göras i anhörigas sällskap. Vi har ändå en känsla av att det under de senaste åren har varit möjligt att ta barn i förvar i häkte eller arrestlokal i högre utsträckning än vad som var avsikten när denna möjlighet infördes. Därför anser vi att den enda möjligheten att komma till rätta med dessa problem är att införa ett absolut förbud att ta barn i fängsligt förvar. Vi tycker att regeringen bör lägga fram ett förslag härom för riksdagen så snart som möjligt. Vi har i motion 519 av Bengt Westerberg m.fl. framhållit att ett beslut som inte motiveras skapar betydande rättsosäkerhet för den asylsökande och att avsaknaden av beslutsmotivering inneburit betydande svårigheter att i den politiska kontrollen och debatten följa upp flyktingpolitikens principer. Utskottet säger i betänkandet att det, med tanke på att beslut i avlägsnandeärenden är allmän handling, av hänsyn till sökanden inte är lämpligt att i beslutet ta upp och närmare analysera det sökanden själv åberopat. Även om motiveringen till beslutet inte skriftligen anges är det självfallet viktigt att sökanden och dennes ombud på begäran upplyses om skälen till att ansökan inte beviljas. Utskottet säger sig också förutsätta att så sker. Vi anser från folkpartiets sida att det emellertid alltid måste finnas möjlighet för den enskilde eller hans ombud att få besked om motiveringen till beslutet. Eftersom det i praktiken har visat sig att detta inte alltid är möjligt bör handläggarna vara skyldiga att föra sådana anteckningar i akten att besked vid förfrågan kan lämnas. Vi har tillsammans med centerns representanter i utskottet i reservation 9 tagit upp frågan om anknytningsinvandringen. Vi tycker att det borde finnas bättre möjligheter än nu att sammanföra familjer i stor omfattning. Vi vet hur viktigt det är för de familjer som kommer från de sydligare länderna. Familjen spelar i många länder en betydligt större roll såväl ekonomiskt som socialt än i vårt land. Till familjen räknas ofta en vidare krets av anhöriga än vad som är vanligt i Sverige. Vi anser att starka humanitära och sociala skäl talar för en generös praxis när det gäller att medge invandring av anhöriga till flyktingar och sådana som har fått en fristad i vårt land. Vi anser att riksdagen borde se det som en mycket viktig angelägenhet i svensk flyktingoch invandrarpolitik att sammanföra familjer. Vi har också tillsammans med de övriga borgerliga partierna i utskottet tagit upp frågan om arbetsgivarens anmälningsskyldigheter. I den motion som har förelagts utskottet har det framhållits att arbetsgivarens skyldigheter enligt den bestämmelse som gäller utgör en extra arbetsbelastning på företagen, och det innebär ett för alla parter onödigt regelverk. Motionären tycker att den bestämmelsen bör avskaffas. IPOK har gjort en utredning beträffande det här och anför övertygande skäl för att inte längre generellt ha arbetsgivaranmälningarna kvar. Det är tillräckligt med stickprovskontroller. Det har vi tillsammans med de andra borgerliga partierna i utskottet ställt oss bakom, varför vi hoppas att riksdagen skall kunna ena sig om att ta bort den anmälningsskyldigheten. Vi har också några särskilda yttranden från folkpartiets sida. Ett särskilt yttrande har vi tillsammans med de övriga borgerliga partierna, moderaterna och centern, beträffande överläggningarna med DDR. Eftersom denna fråga diskuterades livligt i kammaren i förra veckan i samband med konstitutionsutskottets betänkande, skall vi inte denna gång dra upp någon jättedebatt kring detta. Vad gäller sakfrågan står vi fortfarande från folkpartiet helt bakom de beslut och reservationer i konstitutionsutskottets betänkande där folkpartiet var pådrivande. Motionen från moderaterna i socialförsäkringsutskottet innebar att man begärde en redovisning och en genomgång av hur dessa förhandlingar hade tillgått och vad de gällde. Vi är glada för att vi i utskottet fick en sådan redovisning och i och med det tycker vi att motionens syfte har tillmötesgåtts. Därför vill vi tillsammans med de övriga borgerliga partierna endast göra ett särskilt yttrande, där vi delar uppfattningen att motionen inte skall föranleda några ytterligare åtgärder. Vi vill däremot framhålla att den erhållna informationen visserligen kunde sprida ljus över det tidigare delvis dunkla händelseförloppet men inte kunnat skingra den oro vi och andra hyser rörande effekterna av den nya regeltillämpningen. Vi tycker att sedan full information nu lämnats om den aktuella regeltillämpningen finns det anledning att återkomma i sakfrågan vid annat tillfälle. I ett annat särskilt yttrande, som Margareta Andrén och jag ensamma står för, har vi tagit upp frågan om tidsbegränsat arbetstillstånd under väntetiderna. Problemet har ju under ganska lång tid varit att vi haft väldigt långa handläggningstider. Om man skulle ta i och ge ett begränsat arbetstillstånd under väntetiden skulle det kanske förlänga handläggningstiderna för flyktingen i fråga, och det bekymrar oss givetvis. Skulle det visa sig att handläggningstiderna nedbringas till en acceptabel nivå bör man, anser vi, ta frågan om arbetstillstånd under väntetiden under nytt övervägande. Vi förutsätter att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på frågan, och vi har därför för dagen inget särskilt yrkande i den frågan. Jag känner tillfredsställelse över att det här betänkandet från socialförsäkringsutskottet är utformat som det är. Jag måste erkänna att jag känner en viss glädje över att vi inom oppositionen och inom folkpartiet fått gehör för så många av våra synpunkter på propositionen, framför allt då i de tre viktiga huvudfrågorna, som var frågan om transportörernas uppgift, förslaget att ta vara på passhandlingarna samt uppgiften att ta fingeravtryck och fotografi av flyktingen. Jag är utskottets ledamöter tacksam för att vi har kunnat enas om detta och för att vi på detta sätt kan visa de flyktingar som kommer till Sverige den respekt som vi som svenskar bör visa dem. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till reservationerna nr 3, 5,6, 8,9 och 10.

Fru talman! När regeringen presenterade sin proposition nr 133 om ändringar i utlänningslagen blev vi i centerpartiet minst sagt förvånade. Förslagen stod i bjärt kontrast till de många uttalanden som gjorts från regeringens sida om vikten av en generös flyktingpolitik och ett öppet samhälle. Regeringen föreslog att man regelmässigt skulle omhänderta en utlännings pass när han eller hon ansöker om uppehållstillstånd. Dessutom skulle fingeravtryck och fotografi tas vid ansökningstillfället. Förslagen i propositionen kritiserades i motioner från samtliga partier här i riksdagen. Från centerpartiets sida har vi naturligtvis förståelse för att man i vissa speciella situationer har behov av bestämmelser som gör det möjligt att vidta extraordinära åtgärder för att säkerställa en asylsökandes identitet. Det gäller särskilt när det finns misstanke om brott eller om att vederbörande uppträder under falsk identitet. Men därifrån är det långt till att utvidga bestämmelserna till att gälla alla asylsökande, som regeringen önskade. De förslag till beslut som vi nu enats om i utskottet innebär att åtgärderna anpassas till behoven. Fru talman! Jag avstår med tanke på kammarens pressade arbetsschema från att närmare kommentera innehållet i utskottsbetänkandet på de här punkterna. Jag vill bara konstatera att de synpunkter och förslag som vi från centerpartiets sida framfört i motion 483 genom skrivningarna och förslagen till beslut tillgodosetts. Det är också värt att notera att förslaget om ett utvidgat ansvar för transportföretagen i dess helhet avstyrks av ett enigt utskott. Även på den punkten tycker jag att vi har nått fram till en bra enighet. Det är inte rimligt att vi flyttar ut ansvaret för den svenska invandrarpolitiken utanför de myndigheter som har att följa och granska den och att fatta beslut om den. I detta betänkande behandlas också ett stort antal motioner från såväl årets som föregående års allmänna motionstid och som på ett eller annat sätt rör bestämmelser i utlänningslagen. Tillsammans med folkpartiet har vi i tre reservationer tagit upp frågor, där vi har en annan uppfattning än utskottsmajoriteten. Jag skall bara kort kommentera innehållet i dessa reservationer. I reservation 5 tar vi upp frågor som rör flyktingbarnens situation. Trots att möjligheten att ta barn i förvar skall användas bara i undantagsfall och att riksdagen gjort upprepade uttalanden om att det får ske endast i yttersta nödfall och att det då får handla om att barnen tillsammans med vårdnadshavaren placeras i häkte endast i några timmar, förekommer sådana händelser bevisligen då och då. Så sent som i höstas förekom ett mycket uppmärksammat fall, som behandlades här i kammaren och som massmedia visade stort intresse för, då några 16-åringar kom att placeras i häkte. Om man inte visar större respekt för de uttalanden som har gjorts här i kammaren finns det bara ett sätt för oss i riksdagen att markera att vi inte anser det vara rimligt, och det är att vi inför ett absolut förbud mot att ta barn i fängsligt förvar. Det är vad vi föreslår i reservationen. Reservation 8 handlar om uppskjuten invandringsprövning. Huvudregeln är att den som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige för att sammanbo eller gifta sig med någon som bor i landet eller har fått uppehållstillstånd här får s.k. uppskjuten invandringsprövning under en tid av två år. Efter tvåårsperiodens utgång får man tillstånd att vistas i riket. Men om samboendet eller äktenskapet upplöses dessförinnan skall vederbörande enligt huvudregeln utvisas ur riket. Tanken med denna regel är att undvika olika former av skenäktenskap. På detta område har vi fått en något skrämmande utveckling. På de senaste åren har inte minst kvinnojourerna kommit i kontakt med vad som kan kallas vit slavhandel. Ett antal män i landet ”importerar” kvinnor som de gifter sig med eller sammanbor med. Efter en kort tid, när det inte längre passar, väljer de att upplösa äktenskapet, och därmed tvingas kvinnan återvända till sitt hemland. I detta land är det oftast inte socialt accepterat att äktenskap upplöses, och kvinnan kan hamna i en mycket svår situation. I samband med att sådana äktenskap eller samboförhållanden upplöses förekommer ofta alkoholism och olika former av misshandel. Vi tycker att många av dessa kvinnor hamnar i en helt orimlig situation. De kommer ofta från kulturer där kvinnan befinner sig i ett underläge gentemot mannen, och det kulturmönstret tar de med sig till vårt land. Samtidigt är de naturligtvis inte helt medvetna om vilka regler som gäller i den svenska utlänningslagstiftningen. Vi anser att det här finns anledning att tillämpa en något generösare praxis än i dag för att inte straffa dessa kvinnor för vad de råkar ut för. Folkpartiet och centern har gemensamt föreslagit att man skall pröva en ordning där uppehållstillstånd ges redan efter sex månaders vistelse i landet. Människor som vill flytta hit ansöker om uppehållstillstånd i Sverige redan i hemlandet. Det gör det möjligt för oss att redan i det skedet kontrollera om det rör sig om ett skenäktenskap eller om de män som fortlöpande ”importerar” kvinnor hit finns med i bilden, män som vid flera tillfällen begärt att få sammanbo eller gifta sig med kvinnor från ett speciellt land. I reservation 9 tar vi upp en annan del av anhöriginvandringen. I vårt kulturmönster är kärnfamiljen relativt begränsad. I en del andra kulturer, framför allt i Asien och Afrika, är kulturmönstret sådant att kärnfamiljen består av betydligt fler familjemedlemmar än hos oss. Vid flera tillfällen har vi sett att vårt synsätt inte överensstämmer med synsätten i andra kulturer, och därmed har vi förvägrat vissa familjemedlemmar att ansluta sig till sina anhöriga i Sverige. Det skapar stor förstämning bland dem som berörs, både här och i hemlandet. I en del fall har det också medfört problem för människor att klara sin försörjning och sin sociala situation i hemlandet. Jag tycker att man här i Sverige borde ha råd med en mer humanitär inställning till anhöriginvandringen. Man måste kunna tumma litet på begreppet ”vara nära anhörig”. Det har vi anfört i reservation 9. I reservation 10 föreslår vi tillsammans med moderaterna och folkpartiet att arbetsgivarens anmälningsskyldighet skall upphävas vid anställning av utländska medborgare. I en tidigare debatt anklagade Börje Nilsson mig för att inte ta ansvar i de ekonomiska frågorna. Detta förslag utgjorde en av de besparingar som vi föreslog i invandrarpolitiska utredningen. Men till den besparingen säger alltså majoriteten nej. Det är precis som Nils Carlshamre har sagt tidigare i debatten, nämligen att nuvarande ordning har överlevt sig själv. De här åtgärderna tillkom ju i en helt annan situation än den vi har i dag. Nu finns helt andra möjligheter att följa upp vilka som är anställda hos en arbetsgivare. Jag tycker att invandrarpolitiska utredningen klart har visat att vi kan avstå från den här pappersexercisen. Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 5, 8, 9 och 10.

Fru talman! Flyktinginvandringen till Sverige och andra länder är en återspegling av förhållanden och händelser i vår omvärld. Den ökade klyftan mellan rika och fattiga länder, den alltmer orättvisa fördelningen av resurserna mellan olika länder, skapar ett växande antal sociala, ekonomiska och politiska krissituationer och väpnade konflikter. Människorna tvingas fly undan förtryck, förföljelse och svåra lidanden som de utsätts för i sina hemländer. Man kan konstatera att flyktingproblemet i världen i dag är mycket stort och att det växer. Den allra största delen av bördan av flyktingströmmarna bärs i dag av fattiga och underutvecklade länder i tredje världen, medan de högt industrialiserade länderna i Europa anstränger sig att bygga upp murar omkring sig för att skydda sig mot de stora flyktingproblemen i världen. Också de svenska flyktingpolitiska ansträngningarna koncentreras i huvudsak på att försöka stoppa flyktingtillströmningen till Sverige. Vänsterpartiet kommunisterna anser att Sverige, i motsats till den politik som förs, bör ha en verkligt human och generös flyktingpolitik. Vi anser att flyktingpolitiken aldrig får göras till en arbetsmarknadsfråga. Den får inte heller bli en fråga om välgörenhet, som går ut på att man delar ut smulorna från den rike mannens bord — om det blir några över. Flyktingpolitiken är och bör vara en fråga om internationell solidaritet, vilket innebär att man skall vara beredd att dela med sig. Vem som helst kan vara solidarisk när det inte kostar någonting. Svensk flyktingpolitik har hittills baserats på vissa grundläggande principer om humanism, omtanke, medmänsklighet och internationell solidaritet. Hittills har dessa principer inte kostat Sverige särskilt mycket. Men nu kostar det, därför att arbetsmarknaden i dag är ansträngd. Just därför är det viktigare än någonsin att slå vakt om den generösa flyktingpolitiken. Just därför är det viktigare än någonsin att ta upp kampen för att upprätthålla de värderingar som är oersättliga grundstenar för en solidarisk, human och medmänsklig samvaro. De får inte ersättas av individualism, egoism och nationalistisk trångsynthet. Vi får inte hamna i en situation där vi delar upp världen i vi och de, där vi i egenskap av svenska medborgare alltid kommer i första hand och de i egenskap av utländska medborgare eller flyktingar alltid kommer i andra hand.

Därför måste vi säga välkommen. Även om vi inte har en Duxsäng som han kan sova i måste vi säga välkommen. Även om vi har arbetslöshet måste vi säga välkommen. Inte därför att det inte kostar utan just därför att det gör det är det viktigt att säga välkommen i dag. Inte därför att vi inte har arbetslöshet utan trots att vi har det måste vi säga välkommen. Vänsterpartiet kommunisterna är anhängare av en human och generös flyktingpolitik, eftersom den sammanfaller med vår uppfattning om människovärdet. Vi är medvetna om att enskilda länder inte kan lösa det stora flyktingproblemet i världen. Därför anser vi att Sverige snarast bör ta initiativ på statsministernivå för att genom internationella överenskommelser med andra länder i Europa se till, att också de europeiska högindustrialiserade länderna tar sitt ansvar för världens svåra flyktingproblem. Men till dess bör man inte stoppa flyktinginvandringen till Sverige. Till dess skall man inte resa några hinder genom visumtvång och andra metoder som stoppar flyktingarnas möjligheter att komma till Sverige och söka politisk asyl. Den framlagda regeringspropositionen, som behandlas i det här betänkan det, präglas däremot av en anda av restriktivitet och misstänksamhet mot asylsökande och syftar till att ytterligare skärpa vår utlänningslagstiftning för att bygga upp ännu högre murar kring våra gränser. Vi kan inte ha en lagstiftning som betraktar alla som kommer till våra gränser och söker politisk asyl som potentiella lycksökare tills de bevisar motsatsen. Även om det är ett litet antal som försöker stanna i landet av ekonomiska skäl, utgör dessa ett undantag i förhållande till den stora andelen av flyktingar som på verkligt goda grunder ansöker om politisk asyl. Det förtjänar att understrykas att asylsökande personer inte har gjort någonting brottsligt eller moraliskt klandervärt i samband med sin ansökan. Det är olyckligt att utfärda regler som utgår från undantag men skall gälla generellt också för den stora majoriteten. Lyckligtvis har socialförsäkringsutskottet korrigerat regeringspropositionens förslag i stora och väsentliga delar, och det skall utskottet få en eloge för. Fru talman! För vår del nöjer vi oss med att yrka bifall till våra vpk-reservationer.